Herr talman! Jag har inget att erinra mot den handläggningsrutin som enligt PBL skall gälla för denna typ av frågor. Det är väl bra att kommuner och länsstyrelser får ta ett ansvar. Jag tycker att det bostadsministern säger i svaret om sådana planoch markfrågor som gäller flera kommuner än den aktuella, dvs. den i vilken stormarknaden skall ligga, ger vid handen att länsstyrelsen i det här aktuella fallet rimligen borde överpröva frågan. Jag har uppfattat det som en viktig signal för den fortsatta handläggningen av detta ärende. Länsstyrelsens ställningstagande måste naturligtvis på något sätt stödja sig på en uppfattning från regeringens sida. Länsstyrelsens ställningstagande när det gäller om man skall medge denna typ av stormarknader och externa etableringar måste på något sätt stödja sig på något, om man skall ha möjlighet att förbjuda eller hindra sådana här anläggningar. Det är därför mycket intressant och angeläget att få höra regeringens generella och principiella inställning till denna typ av etableringar. Överensstämmer externa stormarknader placerade flera mil från bostadscentrum med regeringens intentioner beträffande naturresurslagen? Det är det som är intressant. Om bostadsministern kan säga att denna typ av etableringar inte överensstämmer med våra intentioner i det avseendet, kommer det att vara bra vägledning för länsstyrelsen i Östergötland och andra länsstyrelser, när man så småningom står inför den praktiska handläggningen av denna typ av framställningar.

Herr talman! Det är helt riktigt att vi har planeringsinstrument där planeringsansvaret är utlagt på kommuner och länsstyrelser. Jag vill börja med att säga att det kommunala självbestämmandet är mycket väsentligt. Det är emellertid vi som skall dra upp ramarna och stifta de lagar som kommuner och länsstyrelser skall röra sig inom. Om de sociala synpunkterna och de miljöaspekter som vi anser är viktiga inte vägs in i dessa planer utan utvecklingen går åt fel håll, måste vi ta konsekvenserna av detta och antingen ändra lagarna eller påpeka för kommuner och länsstyrelser att de faktiskt inte följer de lagar som gäller. Jag skulle här vilja instämma i föregående talares mening att ett uttalande från regeringen eller ministern faktiskt skulle kunna vara vägledande när det gäller länsstyrelsernas sätt att överpröva planerna. Jag tror således inte att länsstyrelserna gör ett bra arbete på detta område. Om så vore fallet skulle vi nämligen inte ha så många sådana här stora centra. De skulle helt enkelt inte komma till stånd. De kommer till stånd därför att man faktiskt inte väger in miljöaspekterna och de sociala aspekterna. Vi måste få länsstyrelserna att följa naturresurslagen, bokstavligt talat. Vi måste få kommunerna att ta detta på allvar. Om man inte gör det så måste vi gå in med en lagändring från riksdagens sida. Jag tycker emellertid att vi skulle börja med ett uttalande från ministern och regeringen i den här frågan. Jag skulle vilja avsluta med att fråga om ministern tänker göra ett sådant uttalande.

Herr talman! För ungefär en timme sedan fick jag svar från kommunikationsministern. Han var då villig att pröva att öppna vägen för restriktioner mot bilismen i storstadsområdena, exempelvis — om jag förstod det rätt — genom biltullar och andra förslag som kan komma. Jag vill ställa en mycket vänlig och snäll fråga. Om man investerar i stormarknader, leder inte det till vissa svårigheter att sedan införa biltullar? Är det inte så att man investerar miljon efter miljon i ett system som gör det allt svårare att införa de restriktioner som kommunikationsministern sade att han kanske eventuellt faktiskt ville införa? Föranleder inte dessa förhållanden någon reaktion från regeringens sida? I övrigt väntar jag intensivt på svar på Roland Larssons och Claes Roxberghs frågor.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att vi i vart fall tycks vara överens om att det ligger något mycket väsentligt i att det är kommunerna som har det planansvar som uttrycks i PBL. Vi tycks också vara överens om att det är värdefullt att man från länsstyrelsernas sida skall pröva dessa planer. Samtidigt som man hävdar vikten och värdet av den kommunala självbestämmanderätten kan man emellertid inte säga att den är bra och värdefull bara om varje kommun beslutar precis som vi centralt vill att de skall besluta. Man tvingas här ta denna diskussion ute i kommunerna. Vid ett par tillfällen har jag försökt säga att PBL-lagstiftningen förutsätter att man i den här sortens frågor väger in de aspekter ni har strukit under i era inlägg — trafiksituationen och dess miljökonsekvenser samt konsekvenserna för övrig handel när det gäller etablering av stormarknader. En sådan konsekvensanalys tas alltså fram i det här aktuella fallet. Jag vill gärna framhålla att jag menar att en sådan konsekvensanalys skall tas fram i varje sådant fall där man på ett noggrant sätt har att gå igenom och ta ställning till hur man skall utforma en plan. Länsstyrelserna följer inte lagen, säger Claes Roxbergh. Det är en mycket allvarlig anklagelse. Jag tycker inte att man skall kasta ur sig den sortens anklagelser, om man inte har mycket klara belägg i konkreta fall där man hävdar att en länsstyrelse bryter mot lagen. Länsstyrelserna skall självfallet följa de lagar som Sveriges riksdag stiftar. Det är en självklar utgångspunkt för länsstyrelsernas arbete. Jag utgår ifrån att länsstyrelserna följer lagarna i sitt viktiga arbete. Birger Schlaug tog upp miljöavgifter och biltullar. Jag vill i detta sammanhang återvända till mitt resonemang om konsekvensanalys. Självfallet skall man väga in miljöfrågorna. Självfallet skall man väga in trafikfrågorna. Självfallet skall man väga in konsekvenserna av den här sortens etableringar i en sådan konsekvensanalys. Det är då man får svaret på frågan: Är det möjligt att i vår del av landet, i vår kommun eller i vår region göra på detta sätt eller får det de följder som Birger Schlaug och andra har framhållit och understrukit? Det är när man har svaret på dessa frågor som man skall ta ställning. Därför måste man från fall till fall ta ställning till planfrågor, etableringsfrågor och andra aspekter som påverkar planläggningen. Det går inte att med svärdshugg i Sveriges riksdag säga att exakt på detta sätt skall man gå fram när det gäller utformning av planer i vårt avlånga land. Förhållandena är så olika i olika delar av landet och det ställs olika krav på planer och framtagandet av dem. Den kommunala självstyrelsen innebär ju att kommunerna skall ta ställning till frågor av detta slag, annars hade vi inte behövt utveckla den. Då hade beslut kunnat fattas i det här huset, beslut som sedan skulle ha varit styrande för varje detalj som landets kommuner skulle arbeta med. Det är inte så vi vill ha det, och det är detta PBL är ett uttryck för.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

Herr talman! De beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta rör bl.a. ett antal poster som gäller möjligheterna att bedriva forskning och information om frågor rörande fredsoch säkerhetspolitiken. Vi har under förra året kunnat notera en glädjande utveckling mot ökad fred och avspänning. Flera av de regionala konflikterna tycks gå mot en lösning. Vi hoppas alla att ESK-samtalen i Wien skall leda till en fortsatt nedrustning och en ökad strävan att lösa problem genom förhandlingar på fredlig väg. Vi moderater är givetvis positiva till alla åtgärder som kan stödja nedrustning och en fortsatt fredlig utveckling. Samtidigt bör vi vara medvetna om att det i de enskilda samhällssystemen finns i grunden olika värderingar om vilken frihet de enskilda människorna skall ha och hur dessa friheter får komma till uttryck. Trots fred och nedrustning finns fortfarande värden som är värda att bevara och bevaka. Mänskliga frioch rättigheter kränks dagligen på det mest upprörande sätt runt om i världen, även på platser där det råder fred. Mot denna bakgrund vill vi hävda att frågor rörande fredsoch säkerhetspolitiken måste hanteras med varsamhet. Sverige har ett stort förtroendekapital i dessa frågor, och det ankommer på oss att föra debatten och frågorna om demokratins och frihetens ideal vidare på ett sätt som inte skadar vår trovärdighet utan leder utvecklingen vidare mot både frihet och fred. Regeringen vill kraftigt öka de anslag som avser organisationernas information om fredsoch nedrustningssträvanden m.m. Vi finner det angeläget att människor engagerar sig i fredsarbetet. Däremot är det enligt vår mening tvivelaktigt att genom särskilt stöd ge vissa organisationer särskilda resurser för att driva opinionsbildning i dessa frågor. I vissa fall kan dessa anslag fungera som ett direkt organisationsstöd eller rent av som stöd för aktiviteter som inte är i linje med svensk politik. Vi har bl.a. föreslagit en omfördelning så att 5 milj.kr. avsätts för informationsoch stipendieverksamhet med syfte att främja samverkan med EG. I den svenska debatten bortser vi ifrån att EG ursprungligen tillkom för att främja ett samarbete som skulle omöjliggöra framtida krig mellan staterna i Mellaneuropa. EG är en gigantisk fredsrörelse. Genom samverkan mellan stater och människor var tanken att skapa en förståelse som grund för fredlig samexistens. Låt oss hoppas att denna samverkan kan utsträckas till fler länder. Vi finner det naturligt att ge svenska medborgare möjligheter att lära känna och bli delaktiga i detta viktiga arbete för fred. Redan i början av förra året uppmärksammade vi vad som höll på att ske i Baltikum. Utvecklingen där har under det senaste året gått mot en öppenhet som vi kanske inte föreställt oss vara möjlig. Vi anser att Sverige nu har ett ansvar för att kontakterna med Baltikum utvidgas på flera plan. Stödet och kontakterna med Baltikum är inte bara en moralisk plikt mot våra grannfolk. En utveckling mot ökad demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter i Baltikum ligger i Sveriges omedelbara utrikespolitiska intresse. Ökat nationellt självbestämmande och en utveckling mot demokrati i Baltikum stärker på lång sikt stabiliteten och freden i vår del av världen. Ökade förbindelser över Östersjön med de baltiska staterna ger långsiktigt Sverige kulturella och ekonomiska kontakter som i ett större europeiskt perspektiv kan bli av stort värde. Genom en målmedveten Östersjöpolitik får vi också bättre förståelse och kunskaper om den ekonomiska, kulturella och politiska utvecklingen i en region som av uppenbara geografiska skäl har stor betydelse för vår egen säkerhet. Det är t.ex. viktigt att rätt kunna förstå och värdera vad som nu händer i de baltiska staterna. Utvecklingen mot ökat självbestämmande i de baltiska staterna ökar förutsättningarna för en politik för att klara gemensamma miljöproblem. Vi föreslår i en särskild motion rörande Baltikum ett program i nio punkter för utvecklade relationer. Vi vill inom ramen för dagens beslut anslå 10 milj.kr. för stipendier och kulturellt utbyte med Baltikum. Vi vill också stärka verksamheten vid Utrikespolitiska institutet och den säkerhetspolitiska forskningen med 1 resp. 2 milj.kr., som enligt vår mening kan tas från det av regeringen föreslagna organisationsstödet. För att långsiktigt skapa en större kunskap om den svenska säkerhetspoliti ken, inte minst på det utrikespolitiska området, är forskningen vid universitet och högskolor liksom vid en rad andra institut som FOA, SIPRI och militärhögskolan av stor betydelse. Det är också viktigt att samhällsvetenskapliga forskningsrådet uppmärksammar möjligheter att vid universitet och högskolor stödja projekt med säkerhetspolitiskt relevant inriktning. En avsevärt mindre medelsram än den regeringen och utskottets majoritet föreslagit för delposten Studier och forskning under anslaget F 3 skulle, given till de etablerade statsvetenskapliga institutionerna med betydligt högre effekt ge tillskott av för hela samhället viktiga kunskaper. En förstärkning av forskningen på detta område skulle öppna nya utbildningsmöjligheter för studenter och forskare. Eftersom resurserna för vad som benämns fredsoch konfliktforskning synes goda, bör en inriktning mot säkerhetspolitisk forskning i stället eftersträvas. Riksdagens försvarsutskott och utrikesutskott har under flera år i olika sammanhang uttalat sig om behovet av en sådan förstärkning. Vi välkomnar att regeringen äntligen, efter upprepade krav från riksdagen, nu utreder en förstärkning av den säkerhetspolitiska forskningen vid våra universitet och högskolor. Av speciell betydelse är den forskningsoch föreläsningsverksamhet som bedrivs vid Utrikespolitiska institutet. Forskningen försvåras av ständiga ekonomiska problem. För att ge Sverige ett internationellt namn i meningsutbytet på det strategiska området fordras att vi bygger upp ett institut med tillräckliga resurser. Utrikespolitiska institutet är det naturliga embryot för en sådan verksamhet. Jämfört med liknande institut i andra länder är dock dess resurser blygsamma. De bör stegvis byggas ut. Som ett steg i denna riktning föreslår vi att institutet under kommande budgetår tillförs medel, så att de akuta ekonomiska problemen kan bemästras. Den omorganisation som föreslås bör på sikt bilda en grund för en positiv utveckling av institutets verksamhet. Det anslag regeringen föreslagit till Utrikespolitiska institutet kompenserar dock inte ens för den mycket stora hyreshöjning institutet oförutsett drabbats av. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till de moderata reservationerna nr 4, 7, 9, 11 och 14 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Även om de anslagsposter som behandlas i detta betänkande inte är av så stor omfattning, jämfört med utrikesdepartementets totala budgetförslag endast ca 13 26, är de mycket väsentliga för svensk utrikespolitik och för svenskt fredsoch nedrustningsarbete.

Klimatet för fredssamtal har förbättrats och fört med sig konkreta resultat. Det gäller därför att på alla nivåer ta till vara de goda krafter som eftersträvar fredlig utveckling. Det gäller att gripa tillfället när det ges. En viktig del i detta arbete är naturligtvis frågorna om militär omställning och forskningen kring dessa. Det är lång väg att gå när det kommer till att försöka förvandla svärd till plogbillar, men det är nödvändigt att anträda den. En inkörsport är — som påpekas i flera motioner bl.a. av Håkan Holmberg och Jan-Erik Wikström, folkpartiet — att upprätta en särskild kunskapsbank i Sverige gällande försvarsindustriell omställning från militär till civil produktion. Ett förslag om en sådan kunskapsbank har tidigare på UD:s uppdrag utretts och lagts fram. Detta förslag har dock tyvärr inte följts upp i årets budgetproposition. Internationellt har problemen kring nedrustning och utveckling blivit alltmer viktiga och engagerar allt fler. INF-avtalet från 1987 innebar för första gången att verklig nedrustning genomförs. Hela vapensystem elimineras. Delar av dem, bl.a. transportfordon, görs om för civil användning. Industrier som tidigare producerade missiler rapporteras numera tillverka kylskåp och barnvagnar. I december förra året talade Mikhail Gorbatjov om att en omställning av krigsindustri till civil produktion är en realistisk möjlighet. Bl.a. föreslog han att en nationell omställningsplan skulle upprättas samt att en forskargrupp skulle inrättas för att studera frågorna och rapportera till FN. Även i USA, i det amerikanska försvarsdepartementet, finns en enhet för alternativ användning av resurser från nedlagda regementen. Från Kina rapporteras om neddragningar av armén, och exempel ges på hur industrier ställs om till civil produktion. Det är mycket viktigt att forskning och dokumentation kring dessa frågor nu får möjlighet att bedrivas på ett seriöst och vetenskapligt trovärdigt sätt. Omställningsfrågorna, som rör omställning från militär produktion till civil, håller nu på att bli praktisk politik. En kunskapsbank i Sverige skulle kunna visa sig vara betydelsefull för Sveriges agerande internationellt och vara en service åt andra som är intresserade av dessa frågor. Det är därför glädjande att kunna notera att utskottet har gått på motionärernas linje och nu ger regeringen uppdraget att starta projektet med inrättandet av en kunskapsbank för omställningsfrågor vid institutionen för fredsoch konfliktforskning vid Uppsala universitet. Pengar som satsas på fredsforskning, nedrustningsfrågor, FN-organ av olika slag samt information om och studier av dessa frågor utgör endast bråkdelar av de enorma summor som satsas på tillverkning och utveckling av krigsmateriel och vapen. Det är därför positivt och glädjande att kunna konstatera att anslag under rubriken Nedrustningsoch säkerhetspolitiska frågor ökar kraftigt. Anslagen för information, studier och forskning om fredsoch nedrustningssträvanden ökar med 25 96 — från 20 miljoner till 25 miljoner. Samtidigt beslutar utskottet om en gradvis uppräkning av detta anslag tills det motsvarar en promille av försvarsanslaget — väl använda pengar. Alla de olika fredsorganisationer av skiftande slag som genom dessa tilldelade medel får möjlighet att verka utför ett ovärderligt arbete i fredens tjänst. Mycket ideellt och självuppoffrande arbete läggs ner för att försöka åstadkomma en bättre värld — en värld som inger hopp för framtiden. Här rör det sig om organisationer som Kristna fredsrörelsen, Kvinnor för fred, Samarbete för fred, Arbetarrörelsens fredsforum, Svenska fredskommittén m.fl. Svenska fredsoch skiljedomsföreningen får exempelvis sitt anslag nästan fördubblat. Naturligtvis skall en sådan här uppräkning inte behöva gå ut över utrikesförvaltningens övriga budgetposter. Den skall — som också framhålls i ett särskilt yttrande av folkpartiet och centern — ske med ”friska pengar” och inte genom neddragning av andra anslagsposter. Utskottet har under behandlingen av utrikesförvaltningens anslag upplysts om att den föreslagna höjningen av fredsinformationsanslaget bl.a. måste finansieras genom indragning av generalkonsulatet i Minneapolis. Det var väl knappast meningen från början? I flera motioner, bl.a. av Ingemar Eliasson och Karin Söder, har det felaktiga i denna indragning påpekats. Enligt budgetpropositionen skall generalkonsulatet i Minneapolis avvecklas för att ersättas med en honorärkonsul. Detta är ett olyckligt beslut, inte minst med tanke på förra årets högtidlighållande av 350-årsminnet av de första besättningarna på den nordamerikanska kontinenten och de jubileumsaktiviteter som ägt rum. Inte minst i svenskbygderna i USA var detta jubileum en stor händelse. Ett stort antal aktiviteter i samband med jubileet syftade till att förstärka relationerna mellan människor och företag i Sverige och USA. I detta arbete spelade Sveriges utlandsrepresentation i USA en stor roll. Nu när jubileet är över skall ett av generalkonsulaten, det i Minneapolis, avvecklas. Jubileet var ju avsett som avstamp för varaktigt utvidgade relationer mellan USA och Sverige. I det syftet bör vi inte minst vårda oss om den naturliga förankring som vårt land och folk sedan länge har i de gamla svenskbygderna. En avveckling av generalkonsulatet i Minneapolis är motsatsen — nämligen en degradering av betydelsen av dessa relationer och kontakter. Detta framförs också i reservation 1, till vilken jag yrkar bifall. Herr talman! Den 31 december 1987 var 18 104 personer anställda i FN:s olika organisationer. Därav var 4 255, eller 23,5 20, kvinnor. Bland dem återfinns ingen kvinnlig generaldirektör eller generalsekreterare. Också i olika expertgrupper är kvinnor i klar minoritet. Som exempel kan jag nämna att antalet kvinnor i WHO:s expertgrupp 1986 var 257, eller 11 9c, av totalt 2 301. I WHO:s styrelse, som består av 31 personer, är endast en kvinna. Trots det faktum att kvinnor utgör hälften av världens befolkning, innehar endast en liten andel av kvinnorna ledande befattningar inom olika delar av förvaltningen. Detta gäller i de flesta länder och inte minst inom internationella organisationer. Kvinnor är alltså ofta inte med i beslutsfattandet, och deras synpunkter förs därmed inte fram. Sverige har en mångårig tradition när det gäller att driva jämställdhetsfrågor. Därför bör Sverige arbeta för ökad rekrytering av kvinnor till toppbefattningar, såsom styrelseplatser och expertgruppsplatser, inom FN:s olika organ. En handlingsplan för detta måste utarbetas för att sedan kunna användas i arbetet i alla FN-organisationer för att man skall få fart på jämställdhetsarbetet på det internationella planet. Tyvärr har utskottets majoritet inte ställt upp bakom förslaget om en dylik handlingsplan. Jag beklagar det och yrkar bifall till reservation 5. Slutligen, herr talman, vill jag uttrycka min förhoppning att de 2 milj.kr. utskottet föreslår för folkrörelseanknutet kulturellt arbete med vissa Östersjöländer, i första hand de baltiska republikerna, kommer att ge öppna och värdefulla utbyten med våra baltiska vänner på andra sidan Östersjön — en kontakt som alltför länge varit avbruten. Låt oss åter få uppleva att vatten, i detta fall Östersjön, inte skiljer människor från varandra utan förenar dem.

Herr talman! Jag tror att samtliga partier är överens om bedömningen att det går en fredsoch avspänningsvåg över världen. Och jag tror att vi alla är lika glada över det. Men vi kanske inte är lika överens om vad som ligger bakom detta och vilka rörelser och krafter som till stor del har varit verksamma för att få i gång denna utveckling.

Jag tror inte att fredsorganisationernas arbete och engagemang kan överskattas i denna fråga. Hur hade t.ex. diskussionerna här i Sverige förts om svensk nedrustning utan fredsorganisationernas engagemang? Vad hade hänt i fråga om vapenexportaffärerna? Vem skulle ha polisanmält de direktörer som i dag är föremål för rättegångar? Vem hade dragit fram dessa frågor i ljuset, i konstitutionsutskottet och på annat sätt, om det inte hade funnits en aktiv och engagerad fredsopinion? Värdet av detta får över huvud taget inte underskattas. Därför har vi i vpk föreslagit att fredsorganisationerna skall få mer pengar än som föreslås i budgeten. Vi har sagt att riktmärket bör vara en promille av anslaget till försvarsbudgeten. Det anser utskottsmajoriteten är ett bra riktmärke, det är bra och det tackar jag för. Men det är mycket märkligt att utskottsmajoriteten anser att detta inte är möjligt i år, eftersom den anser att Sverige inte har råd. Då undrar jag vilka ekonomiska överväganden som görs då man säger att vi i Sverige i dag inte har råd att ge fredsorganisationerna ytterligare 6 milj.kr. Hur värderar man då deras arbete? Jag kan inte se det på annat sätt än att det innebär en nedvärdering av deras arbete, vilket jag tycker är tråkigt. Därför yrkar jag bifall till reservation 10. En annan reservation som jag vill yrka bifall till är reservation 15 som gäller bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Det är också en organisation som har till uppgift att bedriva forskning i konfliktoch samarbetsfrågor. Syftet är att bidra till utveckling av nödvändiga fredliga lösningar av mellanstatliga konflikter för att försäkra världen en stabil fred. Det finns väl såvitt jag förstår just inte några andra uppgifter som kan vara viktigare i dag. Det är njugghet och snålhet som drabbar SIPRI. Det rör sig inte om mycket pengar i den totala budgeten, men det är mycket pengar för SIPRI:s verksamhet. SIPRI har bett att få bli undantaget från huvudregeln, eftersom man har ett internationellt engagemang med även internationella uppdragsgivare. Förra året fick SIPRI inte bli undantaget från huvudregeln. I år har regeringen sagt att den har förstått att det kanske inte går att använda osthyvelsmetoden på SIPRI. Därför har regeringen nu undantagit detta anslag från huvudregeln. Men vi menar att det då är rimligt att regeringen inser sitt misstag från förra året och kompenserar SIPRI för de pengar som fattas. Därför har vi i vpk föreslagit detta, vilket vi är ensamma om, och det är mycket märkligt. Jag tror att vi är många inom fredsrörelsen som har haft god nytta av SIPRI:s verksamhet. Jag yrkar alltså bifall till reservation 15. Något som nog snarast motverkar de syften som man sägs vilja verka för gäller Sveriges medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken, IDB. Vpk har vid upprepade tillfällen, ända sedan Sverige 1977 blev medlem i IDB, krävt att medlemskapet sägs upp. Skälen till detta är flera, dels har banken under sin existens ofta stött reaktionära regimer med krediter, dels kan det biståndspolitiska värdet ifrågasättas, eftersom upphandlingen till bankfinansierade projekt är begränsad till bankens 44 medlemsländer. Dessutom är det svenska inflytandet begränsat till en nivå som kraftigt understiger nivån på Sveriges bidrag. Uppenbarligen har regeringen under årens diskussion känt sig pressad av medlemskapet i banken, eftersom det främst kan ses som en exportfrämjande verksamhet. Därför påpekar regeringen i budgetpropositionen att den regelbundet motsätter sig lån från IDB till t.ex. Chile. Det är ju en protest som regeringen kan kosta på sig, eftersom röstandelen är försvinnande liten. De svenska företagen kan ändå dra nytta av bankens krediter för exempelvis Chileexport. Vi vill att Sverige skall utträda ur IDB, och jag yrkar bifall till reservation 8. Sedan vill jag ta upp frågan om en kunskapsbank för omställningsfrågor. Det är flera partier som har tagit upp en sådan kunskapsbank i sina motioner, även vpk har gjort det och pekat på nödvändigheten av att man inrättar en sådan kunskapsbank och fullföljer det arbete som redan är gjort inom bl.a. utrikesdepartementet. Vpk är det enda parti som har föreslagit en finansiering som inte innebär att man tar det via statsbudgeten. Vi tycker att det här kan man gott ta ut i form av en avgift från vapenindustrierna. Nu har utskottsmajoriteten också ansett att detta är en viktig fråga och vill att verksamheten kommer till stånd. Vad som oroar mig litet i propositionen är att man skriver att om medel inte finns i årets budget så förväntar man sig att det kommer att finnas i nästa års budget. Jag vet inte riktigt vad detta ”om” betyder, men jag kanske kommer att få ett klarläggande under debatten. Jag utgår från att det är en positiv skrivning, som innebär att verksamheten kommer att starta nu genast, såsom man har tänkt sig. Därför har vi ingen reservation i denna fråga. Om det inte skulle vara så måste det vara pinsamt för regeringen. Jag fick i dag ett pressmeddelande om vad Maj Britt Theorin sade inför en internationell hearing i Bonn den 1 mars i år. Hon sade att bland en rad konkreta förslag som det är viktigt att arbeta på finns också förslaget om en informationsbank för en omställning. Det vore väldigt pinsamt för regering en, tycker jag, om man utomlands lovar göra saker och det visar sig att man i landet inte verkställer besluten. Slutligen skulle jag vilja kommentera det som Inger Koch tog upp. Hon började med att säga att moderaterna ju är positiva till alla åtgärder som kan stödja fred och nedrustning. Det låter sig sägas, för det säger vi alla. Därför är reservationerna från moderaterna märkliga som i princip går emot allt som skulle leda till positiva åtgärder. Man säger att vi inte skall räkna upp fredsanslaget, inte satsa på den opinionsbildning som faktiskt är nödvändig. Vi skall inte ge bidrag till att bygga upp en kunskapsbank. Det säger man att industrin skall klara själv, och det har jag en viss sympati för. Vi säger ju att industrin åtminstone skall betala detta. Men det verkar i dagens läge naivt att tro att industrin faktiskt skulle göra det utan några politiska pålagor. I går kunde man i TV se ett inslag om Bofors verksamhet och hur Boforsdirektörerna resonerar. De har inga som helst tankar på att ställa om produktionen. Deras arbete går främst ut på att marknadsföra sig, att hitta nya marknader, att vara påpassligt framme så att man så fort det över huvud taget finns några lättnader skall kunna sälja. Det behövs politiska beslut i denna fråga för att vapenindustrin skall gå in i en omställningsprocess. För att dessa politiska beslut skall kunna verkställas behövs också pengar för att sätta i gång denna process. Jag blir upprörd när jag hör Inger Koch säga att EG är en gigantisk fredsrörelse. Då ser vi verkligen vilka olika perspektiv vi har. Vi som arbetar mot EG gör det i stor utsträckning därför att vi ser EG som det största hotet mot en fortsatt fredsoch avspänningsprocess i världen. Vi ser i EG:s förlängning en tredje militärmakt, Västeuropas Förenta Stater, kanske under ett kärnvapenparaply uppsatt av Frankrike. Det här är framtidsperspektivet om man vågar titta ordentligt på vad EG innebär. Jag tycker att moderaternas perspektiv i denna fråga är skrämmande.

Herr talman! Jag förmodar att Gudrun Schyman i första hand syftade på anslag F 3 när hon talade om nedskärningar som vi vill göra. Men om man läser våra motioner noga ser man att vi inte föreslår att det totala anslaget inom dessa områden skall minska. Vi har olika uppfattningar om var dessa pengar bäst kommer till nytta. Vi tycker att forskning är väldigt viktig. Vi tycker att t.ex. Utrikespolitiska institutet behöver få mer pengar för sin verksamhet. Detta kan göras inom ramen för det anslag som finns. De enskilda organisationer som sysslar med fredsfrågor, med opinionsbildning och med att sprida information om fred ute i världen och i Sverige kan ändå få pengar genom oss. Det finns ju många olika anslag. Vi föreslår inte att dessa skall tas bort, men vi tycker att det förslag som vi lagt ger bättre användning av pengarna. När det gäller EG tror jag att om vi ger människorna möjlighet att resa ut i Europa, att lära känna varandra, att förstå varandras behov och syften, får vi en sådan kunskap om och förståelse för sättet att resonera som i sig själv bidrar till att man kan lösa konflikterna mellan länder genom samtal, på fredlig väg. Man är mer benägen att göra så när det är vänner man umgås med.
Herr talman! Det där låter väldigt trevligt, Inger Koch. Då skall jag säga att vi som arbetar inom den internationella fredsrörelsen har rest länge och korsat gränserna och att vi har skrivit under personliga kontrakt med varandra om att vi inte skall slå ihjäl varandra, om någon skulle säga till oss att göra så. Det här resandet finns alltså. Jag tror att många fler skulle kunna göra det. Jag ser inget hinder för det, men vi behöver inte gå med i EG för att kunna resa. Vi kan faktiskt göra det ändå. Det finns en utvecklad charterturism, som man i och för sig kan ha synpunkter på, men som gör att det går alldeles utmärkt att resa. Vad som vi ser som faran med EG är inte att människor kommer att resa utan det transnationella kapitalets förflyttningar och de gränsöverskridanden som man har tänkt sig där. Det handlar om industriellt och militärindustriellt samarbete. I förlängningen handlar det om säkerhetspolitiskt och försvarspolitiskt samarbete som urholkar Sveriges neutralitet så till den milda grad att vi inte kommer att ha någon självbestämmanderätt kvar vad gäller utrikespolitiska frågor. Utrikesutskottet kommer inte att få mycket att göra — det kan jag garantera Inger Koch.
Herr talman! De pengar som vi föreslagit skall gå till stipendier för våra ungdomar för att de skall kunna resa ut och studera i Europa. De andra anslag som Gudrun Schyman talar om behandlar vi inte i detta betänkande. Att anslå pengar till olika institutioner och olika högskolor för att våra ungdomar stipendievägen skall få möjlighet att studera utomlands anser vi vara väldigt viktigt. Då tycker vi att en del av detta anslag kan gå dit. Inte bara fredsrörelserna skall ha möjlighet att söka pengar utan även våra studenter och våra barn.
Herr talman! Jag är helt överens med Inger Koch om att vi skall resa, men när nu budgeten är begränsad får man uppenbarligen göra vissa prioriteringar. Då menar jag att de prioriteringar som moderaterna gör visar på vad och på vilka man vill satsa. Om man delar den bedömning som vi gör, att den fredsoch avspänningsprocess som just nu pågår, ivrigt påhejad och uppbackad av en fredsopinion, är det viktigaste och vill fördjupa och utveckla den, då skall man satsa på de krafter som verkar i den riktningen. Och det gör fredsorganisationerna, dessutom med oerhörd framgång.

Utrikesministern påstod som bekant att mitt inlägg var ”oförskämt, oklokt och okunnigt”. Carl Bildt beskyllde mig för att sympatisera med den iranska mördarregimens ledare, ayatollah Khomeini. Bakgrunden var att jag gav en rad exempel på hur handelspolitiken går före solidaritetspolitiken i Sveriges utrikesrelationer. Jag uttalade tre gånger - som framgår av protokollet — mitt stöd för protesterna mot Khomeinis mordhot mot Salman Rushdie. Men eftersom regeringens ambassadörshemkallande samma morgon på ledarplats i Svenska Dagbladet hade hyllats som ett uttryck för EG-anpassad utrikespolitik, tillät jag mig också att undra om det kanske faktiskt var på det sättet. Vadr den upprörda reaktionen på mitt inlägg i utrikesdebatten ville dölja det framgår nu på s. 12 i utrikesutskottets betänkande med brutal tydlighet. Där står det att ”på samma sätt som i andra länder spelar det nationella egenintresset självfallet en överordnad roll för utrikespolitikens utformning”. Ja, det finns tyvärr säkert ”andra länder” där det är på det sättet. Men att det skulle vara ”självfallet” att också Sveriges utrikespolitik har egenintresset som överordnad princip för sitt utrikespolitiska agerande, det är ett mycket tragiskt konstaterande, en tragisk nyhet. Och rent skamligt är att fem riksdagspartier är till freds med denna ordning. Det är ju bara miljöpartiet de gröna som har reserverat sig mot denna nakna nationella självtillräcklighet. Bara vi slår fast, som det heter i vår reservation, att ”Sverige har ett globalt — inte bara europeiskt — ansvar, att Sverige har ansvar för alla små folks säkerhet, inte bara sin egen”. Men fem partier står alltså bakom den formulering jag citerade från utrikesutskottets betänkande. Det gäller de små folkens säkerhet, inte bara vår egen. Ta t.ex. Iran! Vilken sorts ansvar har Sverige för utvecklingen där? Redan kort tid efter den iranska revolutionen 1979 stod det klart att shahens skräckvälde hade ersatts av en religiös mördarregim. Hösten 1981 gick t.ex. en våg av terror över Iran. En av de många böcker i ämnet som nyss har kommit ut påminner om detta: ”Femtio avrättningar om dagen blev rutin. Även om avrättningarna i princip var riktade mot vänstern, drabbade de alla utan åtskillnad, basarköpmän, Bahaianhängare, rojalister. Poeten Said Soltanpour hämtades från sin cell och sköts. En trettonårig flicka, Fatemeh Mesbah, och hennes femtonåriga syster ställdes framför exekutionsplutonen.” Citatet är hämtat från Shaul Bakhashs bok The Reign of the Ayatollahs. Och så har det fortsatt.

Iran Liberation, som utges av mujahedin, rapporterar den 23 januari i år att en hemlig rapport från Khomeinis högsta domstol medger att det har skett 12 000 avrättningar under 1988. Den 30 januari kunde Iran Liberation meddela att det på direkt order av Khomeini just nu löper en våg av massavrättningar över Iran. Visst har en hel del av detta rapporterats i svenska massmedia, och visst har det förekommit protester, t.ex av nobelpristagarna Brodsky och Milosz i januari i år. Men — konstaterar Der Spiegel den 27 februari — ”tio års blodsjustis och dödskult, hämndpolitik och kampparoller mot den moderna världen, har inte renderat Teheranregimen sådan fientlighet som Khomeinis mordorder mot en enstaka människa, Salman Rushdie”. Den 9 februari berättade Bo Viktor Pagels i DN från Teheran om en Khomeinidödsdom mot kulturpersonligheter — men mot iranier, de ansvariga för ett radioprogram som släppt fram en kvinna som föredrog en japansk TV-idol som förebild framför Fatima, Mohammeds dotter. Visserligen förvandlades dödsstraffet till flera års fängelsevistelse och 50 piskrapp. Men hade ändå inte en protest varit motiverad? I Iran Liberation för den 27 februari vädjar Irans Nationella Motståndsråd om att Khomeiniregimen skall uteslutas ur internationella samarbetsorganisationer. Det har sedan länge funnits många orsaker att protestera mot Khomeiniregimen, och det har funnits mycket kraftfullare åtgärder att ta till, om man hade velat, än ambassadörshemkallande. Men först när en brittisk författare utsattes för mordhot — och först när EG-länderna kallat hem sina ambassadörer — kom den officiella svenska politiska protesten. Varför? På vilka grundvalar? Vad väntade man på, vilka principer styrde den svenska utrikespolitiken? Nu vet vi. Utrikesutskottet har med stor majoritet, som fem partier står bakom, slagit fast att det är det överordnade nationella egenintresset som styr utrikespolitiken. Där har vi naturligtvis förklaringen till att iranska liv som spills i tusental och tiotusental inte leder till dessa våldsamma protester — utan först när det är en brittisk författare det gäller och först när EG har sagt sitt, då säger Sverige sitt. Det är ett referat av faktum. Det nationella egenintresset styr. På liknande sätt är det med EG-politiken. Jag skall inte ägna det den huvudsakliga uppmärksamheten i den här debatten; det har funnits många tillfällen, och det blir fler tillfällen. Men det är naturligtvis storföretagens behov av marknader, en speciell form av nationellt egenintresse, som styr. Därför vill man förvandla EFTA till ett inträdeskort till EG. Med tillfredsställelse hör vi i dag att det inte är så lätt för den svenska regeringen att klara av det trolleristycket. Men vi kan ändå inte från vår sida godta att man handlar på det sättet, och därför yrkar vi avslag på det extra anslag till EFTA som skall användas för EG-harmonisering. Också relationerna till tredje världen styrs av det nationella egenintresset — handelsintresset. IDB är bara ett nygammalt exempel på det. När jag satt i riksdagen förra gången, för drygt tio år sedan, var det samma IDB som debatterades. Skillnaden var bara att det då var en ganska spännande debatt, för det fanns en chans att regeringens IDB-förälskelse skulle möta motstånd i riksdagen. Socialdemokraterna röstade nämligen då mot IDB-medlemskap, och en av mina debattvänner då var Mats Hellström. Vad som har ändrat sig sedan dess är ju inte IDB utan socialdemokraterna och Mats Hellström. Att Mats Hellström har en viss förmåga att ändra sig fick vi för övrigt ännu ett pinsamt exempel på i TV i går. Socialdemokraterna har blivit regeringsparti, och som Martin Ardbo sade i går — så riktigt, dess värre — leder det för socialdemokrater också till förändrad politik. I opposition opponerar man, i regeringsställning är det statsnyttan som råder — ”det nationella egenintresset”, som det så brutalt sant uttrycks i utrikesutskottets betänkande. Till EG-anpassning och fasciststödjande finansinstitut finns det pengar, däremot inte till en miljöattaché i Polen, inte heller till att ge fredsrörelserna vad de behöver — särskilt inte Svenska Freds, som avslöjat så många vapenskandaler. Det är inte alls så, som Karl-Göran Biörsmark antydde här, att Svenska Freds får särskilt mycket pengar, utan jämfört med de andra organisationerna missgynnas Svenska Freds i fråga om anslagsbeviljande. Vi i miljöpartiet har krävt att alla fredsorganisationer skall få det som de har begärt detta budgetår. Det vill man inte gå med på, och det kan ligga något principiellt viktigt i detta att man skall pröva varje biståndsansökan. Men när vi då kräver att vi skall få material, så att vi kan pröva varje biståndsansökan, då säger utskottsmajoriteten att det inte är riksdagens sak att pröva varje biståndsansökan. Jag har litet svårt att få logiken att gå ihop. Skall man pröva varje biståndsansökan, så måste man väl ändå ha material för att kunna göra det i framtiden och få klarhet i varför regeringen har bestämt sig för olika anslag till olika organisationer. Oförmågan att inse att vapenhandeln för länge sedan har vuxit handelsavdelningen på UD över huvudet visar sig också i att man inte vill inrätta en nordisk kommission om vapenaffärerna. Okej - kom med bättre förslag! Skandalerna rullar vidare. Mängder med utredningskommissioner har sysslat med detta. I KU jobbar vi bäst vi kan och får inte ut något material från regeringen. En nordisk kommission är inte något självändamål. Kom med bättre förslag hur vi en gång för alla skall kunna göra rent hus, som ju Sten Andersson lovade en gång — det blev vi också påminda om i TV i går. Hur skall vi bära oss åt, om vår föreslagna nordiska kommission inte är den bästa lösningen? Kom med bättre förslag! I avvaktan på det vidhåller vi vårt krav och stöder den reservationen. Herr talman! De principer som råder för svensk utrikespolitik har vi alltså här fått klarlagda. Fem av riksdagens sex partier står bakom formuleringen att det nationella egenintresset självfallet spelar en överordnad roll för utrikespolitikens utformning. De som är nöjda med det skall givetvis inte stödja oss. Men de som menar att utrikespolitik borde vara något annat, något mer än att sköta sig själv och strunta i andra — utom möjligen när man kan ha nytta av dem — bör givetvis stödja vårt mycket modesta krav om en parlamentarisk utredning om utrikespolitiken. I ett land där allting annat utreds parlamentariskt — varför icke utrikespolitiken? Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som undertecknats av miljöpartiets representant, nr 2, 3, 6, 8, 10 och 13, samt reservation 5 av folkpartiet om ökad kvinnorepresentation i FN. Herr talman! För övrigt anser jag att Khomeiniregimen bör störtas. Men inte bara för Salman Rushdies skull, utan också för Fatemeh Mesbahs och Said Soltanpours och tusen och åter tusen iraniers skull.

Herr talman! Det är två saker som jag skulle vilja beröra av det som Per Gahrton sade. Den ena gäller anslaget till Svenska fredsoch skiljedomsföreningen, som ju gör ett utmärkt arbete i Sverige. Jag konstaterar att det föreslagna anslaget är näst intill fördubblat. Jämfört med andra anslag som begärs och beviljas är det en nästan hundraprocentig uppräkning. Det är faktiskt en ganska kraftig uppräkning — det kan väl inte ens Per Gahrton förneka. Det kan naturligtvis låta litet utmanande att fem av riksdagens sex partier ställer sig bakom utskottets formulering på s. 12, som Per Gahrton citerade. Meningen börjar på s. 11 och lyder så här: ”Kontinuitet, öppenhet, strävan efter nationell enighet, solidaritet med andra folk, en aktiv fredspolitik, omsorg om folkrätten, om demokratin och om de små nationernas rättigheter är några kännemärken för svensk utrikespolitik.

Herr talman! Karl-Göran Biörsmark och övriga kommer att få äta upp denna mening, om de inte ser till att den stryks eller röstar på något annat sätt. Ju mer Karl-Göran Biörsmark försöker, desto värre blir det. Biståndspolitiken är alltså nu plötsligt ett egenintresse. Är det vad vi skall gå ut i världen och säga? Det har sagts i riksdagen och kommer att stå i protokollet att folkpartiets representant anser att biståndspolitiken är ett egenintresse. Folkpartiet har skaffat sig en viss profil av att vara ganska biståndsintresserat, men nu är det alltså egenintresset som styr folkpartiets biståndspolitik. Tack för upplysningen! Det var mycket intressant, och det skall vi komma ihåg. Där föll folkpartiets solidariska intresse för de fattiga folkens möjligheter att utvecklas samman med dunder och brak. Jag har inte förvrängt citatet. Allt det som citerades står i betänkandet, och sedan kommer det en viktig konjunktion, nämligen ”men”. Trots alla dessa vackra ord säger utskottet ”men”. Det är egenintresset som är det överordnade — det är vad som står i den meningen. Det kan ingen lingvistisk trollerikonst göra ogjort. Det är möjligt att utskottet har sovit och låtit kansliet skriva denna mening, men jag har svårt att tro att vårt kansli av sig självt skulle göra sig skyldig till en sådan formulering. I så fall får ni erkänna det och göra någonting åt det. Det är inte någon lek vi håller på med här i riksdagen. Vi fattar beslut, och vi anger viktiga principer. Utskottsbetänkandena går ut i hela statsförvaltningen som riktlinjer för vad man där skall göra och tänka. Om det slås fast här i riksdagen av en förkrossande majoritet att det är det nationella egenintresset som inte bara skall vara med i beräkningen utan som spelar den överordnade rollen, får ni stå för det eller erkänna misstaget — det finns bara de möjligheterna. Annars förvandlar ni riksdagen till en lekstuga. Det gäller alla, inte bara Karl-Göran Biörsmark. Han är litet modigare än de andra, därför att han försöker — förgäves — krampaktigt försvara utskottets skrivning. Detta med anslagen var också konstigt. Om man jämför med andra anslag blir det 100 20, sade Karl-Göran Biörsmark. Men man måste väl jämföra med sig själv för att det skall bli 100 26 av det man har fått tidigare. Det är helt korrekt. Arbetarrörelsens fredsforum har 300 000 och får ytterligare 400 000. Kristna fredsrörelsen får 100 90. Svenska läkare mot kärnvapen har 300 000 och får 400 000. Svenska fredsoch skiljedomsföreningen har 400 000 och får 300 000, dvs. inte fullt 100 96. Om vi jämför med att man har krävt 1 300 000, därför att man gör ett enormt jobb — som t.o.m. konstitutionsutskottet använder sig av i brist på resurser att göra egna utredningar — är det inte något tvivel om att Svenska fredsoch skiljedomsföreningen har blivit missgynnad.

Herr talman! Per Gahrton vägrar att se helheten i denna mening, som står på s. 11-12 i betänkandet. Han tar ut en del av hela meningen, och det är olyckligt. Man måste kunna se detta i ett vidare perspektiv. Om man gör det, Per Gahrton, måste man tillstå att det finns ett egenintresse i fredssträvandena i världen. Det finns ett egenintresse i miljöpolitiken, därför att det leder till något som vi förhoppningsvis kan se fram emot, nämligen en bättre värld att leva i både när det gäller fred och när det gäller miljö. All sådan solidaritetspolitik som vi eftersträvar är ju mot den bakgrunden ett egenintresse. Det är så jag läser denna mening. Jag gör inte den tolkning som Per Gahrton gör när han läser den. Vi måste själva få göra de tolkningar vi vill när vi läser vad som står i betänkandet. Om vi arbetar för nedrustning är detta naturligtvis i sin förlängning ett egenintresse — eller hur? Om vi arbetar för solidaritet mellan människor är detta också i sig ett egenintresse, därför att vi får en bättre värld. Att säkra freden i världen är också ett egenintresse. När det sedan gäller pengarna, kan jag tillstå att det finns litet olika varianter i fråga om tillskotten, men de allra flesta har fått en kraftig ökning. Samarbete för fred startar t.ex. från noll och får 225 000 kr., vilket ju är en kraftig ökning. Utskottet säger att detta anslag totalt skall bli en promille av försvarsanslaget, vilket är en bra inriktning. Jag sade i mitt huvudanförande att det är glädjande att de organisationer som i Sverige så bra och positivt jobbar för freden får en 25-procentig ökning. Det var mot den bakgrunden som jag uttryckte tillfredsställelse med ökningen.

Herr talman! Det är utmanande att höra att man står bakom sådana här formuleringar, som vi i vpk inte alls står bakom. Att Sveriges solidaritetspolitik har ändrats från att vara en solidaritetspolitik till att präglas av exportfrämjande verksamhet är mycket tydligt, och vi har i vpk tagit upp det i vår biståndsmotion. Vi har också föreslagit, precis som miljöpartiet, att Sverige skall utträda ur IDB. Vi har i en mängd andra u-landsmotioner tagit upp och kritiserat Sveriges och regeringens sätt att agera på den internationella marknaden. Sverige har ett globalt ansvar och inte bara ett europeiskt. Sverige har ett ansvar för alla små folks säkerhet och inte bara för sin egen. Sverige skall motarbeta supermakter och supermaktsbildningar. Vi vill att det skall ske en rivning av de militära blocken. Sverige skall stödja alla små folks rätt till självbestämmande. Det är bl.a. därför som vpk säger nej till EG. Den politiken står vpk för. Vi gör det genom konkreta förslag och Att vi inte har stött miljöpartiets reservation i denna fråga beror på att alla dessa yttranden, som är mycket bra, utmynnar i ett förslag om en parlamentarisk kommission. Per Gahrton svarar antagligen att vi skall hitta på något bättre, men erfarenheten visar att alla parlamentariska kommissioner och utredningar som tillsätts inte leder fram till det som är önskvärt. Det måste vidtas konkreta åtgärder i varje fråga. Sedan får vi inte alla med oss, Per Gahrton, och det är synd. Det är ändå övermaga att säga att det är enbart miljöpartiet som står för denna inriktning. Det håller jag absolut inte med om.

Herr talman! När det gäller vpk är det lätt fixat: det är bara att rösta för miljöpartiets reservation så har ni rättat till misstaget, som det kanske var. Jag blev något förvånad över att se er i sällskapet, det skall jag villigt erkänna. Om ni inte röstar för vår reservation har ni stött utskottets formulering — sådana är spelets regler, vilket jag tror ni är väl medvetna om. Karl-Göran Biörsmark påminner om den berömda skämtteckningen med mannen som skall måla golvet och som börjar vid dörren. Hörnet blir mindre och mindre. Karl-Göran Biörsmark målar in sig i hörnet, och de andra medskyldiga, utom vpk, sitter naturligtvis förnöjt och hoppas att han skall fortsätta med det, så att de skall slippa delta. Finns det ett egenintresse? Ja, om det hade stått att det finns ett moment av egenintresse hade det självfallet varit okej, eller om man hade varit filosofisk och talat om att allt som händer på jordklotet berör oss alla, osv. Men det är inte det som står där. Det står en rad vackra saker, och sedan står det ”men” — det är ändå det nationella egenintresset som spelar en överordnad roll. Det är inte någonting som bara spelar en roll, som finns där eller som tillsammans med annat skall tas med i beräkningen, utan det spelar en överordnad roll, enligt det som står i denna mening. Miljöpartiet anser rent av att det är skamligt att det nationella egenintresset skall spela den överordnade rollen för svensk utrikespolitik. Det är dess värre en bekräftelse av just det som vi har skrivit i denna motion och som för övrigt var en del av mitt anförande i den utrikespolitiska debatten. Vi har fått just det intrycket att Sveriges utrikespolitik har blivit mindre solidarisk och att det handelspolitiska egenintresset har kommit i förgrunden och präglar hela utrikespolitiken och alla våra relationer till omvärlden. Det är precis det vi har kritiserat, och nu bekräftas det alltså. Om man tycker att det skall vara så skall man naturligtvis stå för det, och då får vi ta den debatten. Men kom inte och snacka om solidariteten som någonting viktigt i sig själv, när ni har skrivit under att det är det nationella egenintresset som är överordnat! När det gäller anslagen till de olika fredsrörelserna är det en enkel matematik att räkna ut vilka som är gynnade och vilka som är missgynnade relativt sett. Svenska freds och Kvinnor för fred, som är de mest militanta organisationerna, är jämförelsevis missgynnade. Jag har svårt att tro att det är en tillfällighet. Vi kunde ha fått veta vem som har rätt om utskottet inte hade avstyrkt miljöpartiets begäran om att det i framtiden skall ges en utförlig redovisning av motiven bakom fördelningen.

Herr talman! Enigheten inom utrikesutskottet om utrikesdepartementets budget är större än vad det totala antalet reservationer ger vid handen. Utskottet konstaterar att det finns ett ökat behov av att följa den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde samtidigt som nedrustningsförhandlingarna är inne i ett intensivare skede. Det västeuropeiska ekonomiska samarbetet är ett av de områden som prioriteras. Den fortsatta avspänningen har ökat förutsättningarna för en fredlig lösning av flera internationella konflikter. Det gläder oss naturligtvis särskilt att utrikesförvaltningen aktivt har kunnat medverka i fredssträvandena under året som har gått. Vårt medlemskap i FN:s kommission för mänskliga rättigheter ger oss möjlighet att mer aktivt arbeta för att främja de mänskliga rättigheterna. Återuppbyggnaden av tidigare krigsoch krisdrabbade länder ställer stora krav på vårt utvecklingssamarbete. Både svenska och internationellt samordnade insatser är nödvändiga för att bekämpa den ökande fattigdomen i många hårt skuldtyngda afrikanska länder. Dessa exempel visar, herr talman, att kraven på utrikesförvaltningens insatser även i fortsättningen kommer att bli stora. Utrikesutskottet tar självfallet inte nu ställning till den slutförda utredningen om utrikesförvaltningens inriktning och organisation. Den får regeringen ta ställning till först, efter det att remissbehandlingen är avklarad. Vi vill ändå från utskottet skicka med en hälsning inför arbetet med denna utredning: Omfattningen av eventuella indragningar i utrikesdepartementets verksamhet måste noga vägas mot de överordnade nationella intressen som de kan komma att påverka. De förändringar som genomförs bör enligt utskottets uppfattning i första hand ske som led i en anpassning av utrikesförvaltningen till nya och förändrade uppgifter, inte som en följd av fortsatta besparingskrav. Utrikesutskottet betonar också att det är viktigt att UD söker en lösning på den s.k. medföljandeproblematiken. Jag ansåg det viktigt, herr talman, att något balansera det intryck av splittring som det stora antalet reservationer kan ge. Men nu över till reservationerna. Eftersom jag har majoritetens uppdrag att tala för utskottet, måste jag gå igenom allesamman. Det är alldeles klart, att om det finns obegränsade resurser vill man bibehålla verksamhet där den finns och gärna satsa på ny. Men utrikesdepartementet har att inom sin ram prioritera, och då har man sagt att eftersom man kan klara Minneapolis med hjälp av en honorär generalkonsul vill man dra in det lönade generalkonsulatet där. Miljöpartiet har i reservation 2 yrkat på att man skall inrätta en befattning som miljöattaché i Polen. Ja, självklart finns behoven av miljöattachéer, liksom av kulturattachéer. Men vi måste ändå överlåta åt utrikesdepartementet att självt få göra de avvägningar som man finner nödvändiga. Reservation 3 har avgivits av miljöpartiet. Man begär där en parlamentarisk utredning om utrikespolitiken. Det är likadant med motionen och reservationen som med Per Gahrtons citatkonst. Han väljer det som passar honom. Han ställer 65 rader om utrikespolitik mot 30 sidor om handelspolitik eller i ett annat sammanhang en och en halv sida utrikespolitik mot dessa 30 sidor handelspolitik. Det är ganska fantastiskt, Per Gahrton. Per Gahrton har nämligen valt att plocka dessa 65 rader eller en och en halv sida från den översikt som finns i inledningen av propositionen, medan han sedan innehållsmässigt går till hela avsnittet om handelspolitik i budgetpropositionen. När jag gör jämförelsen sak mot sak, hittar jag 153 sidor om utrikespolitik och 30 om handelspolitik. Det är en något bättre jämförelse. Man kan också hålla fast vid översikten i början. Den innehåller 65 rader om utrikespolitik och 55 om handelspolitik. Detta är litet belysande för Per Gahrtons sätt att hantera sannningen. Han väljer den del som passar honom bäst. Om Per Gahrton bekvämar sig till att bläddra vidare till s. 8 och följande sidor finner han utrikespolitik, säkerhetspolitik, nedrustningspolitik, folkrätt och mänskliga rättigheter, vårt arbete i FN, som kanske är vår främsta frontlinje, biståndspolitik, självklart, och flyktingarbetet. Allt detta förekommer utöver det handelspolitiska avsnitt som Per Gahrton har stirrat sig blind på. Det hör också till att utrikespolitik kommer in i regeringsdeklarationen, som vi får när riksdagen öppnar. Vi har den i utrikesdeklarationen. Nu har Per Gahrton fortsatt den utrikespolitiska debatten på sitt speciella sätt. Men när han nu pekar på en halv mening, låt mig peka på en annan mening på s. 11. Där talar vi i utskottet om ”vår önskan att samarbeta med andra länder — kort sagt att vi ofrånkomligen är och även önskar vara del av ett internationellt sammanhang”. Det är klara och bestämda besked. Det talas om det nationella egenintresset. Jag skall säga Per Gahrton rakt ut: Jag skäms inte för att vara svensk. Jag skäms inte för att slå vakt om våra egna nationella intressen. Jag kommer att fortsätta att göra det i alla sammanhang. Jag lärde mig en gång av Bruno Kreisky någonting som jag har tagit fasta på: Om du vill bli en bra internationalist, måste du först vara en sann patriot. Det tycker jag är ett bra avstamp i den här debatten. Herr talman! Med anledning av reservation 4 vill jag säga att vi i utskottet ser det som nödvändigt att informationen om Förenta nationerna förbättras. Därför är det självklart för oss att ställa upp på det anslag som utrikesdepartementet begär. Det handlingsprogram för rekrytering av kvinnor som folkpartiet efterlyser i reservation 5 finns ju redan. Det finns genom beslutet på kvinnokonferensen i Nairobi. Det som gäller nu är att länderna skall leva upp till detta och att man skall rapportera av. Det handlingsprogram som ni begär finns redan. Men för att få en bättre efterlevnad hjälper det inte att göra ett nytt handlingsprogram. När det gäller EFTA och EFTA:s samarbete i europeiska frågor med EG anser vi det självklart att ställa upp på det anslag som begärts. Motiveringarna finns i utskottets betänkande och i utrikesdepartementets budgetförslag. När det gäller reservation 7, medel för stipendier och kulturellt utbyte med Baltikum, vill jag hänvisa till att vi i det s.k. F 3-anslaget, som jag strax kommer in på, avdelar upp till 2 milj.kr. för ett kulturellt utbyte med Baltikum. Där kan folkliga organisationer komma in och få stöd för ett sådant utbyte. Per Gahrton gör stort nummer av reservation 8, IDB. Jag har själv hört till motståndarna till IDB. Jag försökte också efter regeringsskiftet att verka för att vi skulle lämna IDB. Det visade sig inte praktiskt möjligt. Nu hör det till saken att sedan några år tillbaka vill staterna i regionen att Sverige med sin röst, även om den är svag, skall vara kvar i IDB. Det är vägledande för regeringen. Det är också vägledande för oss. Så till F 3-anslaget, alltså anslaget för information, studier och forskning om fredsoch nedrustningssträvanden. Efter en trepartimotion beslutade riksdagen för två år sedan om en successiv uppräkning av detta anslag. Vi lade också fast, visserligen med reservation från moderaterna, men i övrigt var vi eniga, i vilken takt detta anslag skulle räknas upp. Den överenskommelsen sade 20 miljoner för innevarande budgetår, den säger 25 miljoner för nästa budgetår. Detta har varit regeringens utgångspunkt. Det är också självklart för oss i utskottsmajoriteten att stå bakom denna överenskommelse och detta beslut. Vi avvisar alltså förslaget om att ta bort 10 milj.kr. Vi avvisar också förslaget om att nu höja anslaget. Vi följer överenskommelsen och beslutet. Per Gahrtons försök att leka jultomte genom att dela ut de pengar som organisationerna har begärt är inte särskilt trovärdigt. Man undrar hur ansökningarna skulle komma att se ut nästa år, om man inte gör en grundlig prövning. Och den prövningen gör UD. Jag tror också att det är viktigt att notera vad utskottsmajoriteten säger om den fortsatta uppräkningen av anslaget F 3. Utskottsmajoriteten markerar det som sades i trepartimotionen men som då inte kom med i utrikesutskottets betänkande, nämligen knytningen till försvarsanslaget, dvs. det s.k. promillemålet, som innebär att en promille skall satsas på information om fredsoch nedrustningssträvanden. Detta anser utskottsmajoriteten är riktigt, och det är alltså nu utskottets ställningstagande. I reservation 12 har centerpartiet pekat på att stödet i större utsträckning bör utgå som generella bidrag. Om man studerar UD:s tabell över hur stödet fördelas, finner man att medel i storleksordningen 40 96 utgår som generella bidrag, alltså grundbidrag, medan övriga 60 96 utgår som projektbidrag. Vi skall komma ihåg att många av de organisationer — jag tror alla — som finns upptagna i förteckningen har fått och alldeles säkert kommer att få anslag från projektsumman. Nya projekt är ju sådant som varje organisation är noggrann med att seriöst redovisa, och i takt därmed får man också bidrag efter utrikesministerns beslut. Sedan, herr talman, övergår jag till reservation 13. Jag kan förstå att motionen om en nordisk kommission med uppgift att granska vår krigsmaterielexport lades fram, men att motionen följs upp av en reservation förvånar mig faktiskt. Visst förekommer det stolligheter i motioner, men det är inte så vanligt att man följer upp dem i reservationer. Vad är det miljöpartiet ställer sig bakom i detta förslag? Jo, kort och gott: NATO skall vara med och utreda den svenska krigsmaterielexporten. Detta är ju något alldeles fantastiskt. Så lätt ger man alltså upp vårt oberoende. Jag är förvånad över miljöpartiets ställningstagande. Vid ena tillfället är man beredd att ge upp Skåne. Vid nästa tillfälle är man beredd att låta NATO vara med och utreda vår krigsmaterielexport. Detta är fullkomligt makalöst. Herr talman! Jag vill säga några ord om kunskapsbanken. Moderaterna tar upp den frågan i reservation 14. Vi anser att en kunskapsbank är nödvändig vid den omställning som nu förestår inom svensk krigsmaterielindustri. För Gudrun Schyman vill jag förtydliga utskottsmajoritetens inställning genom att nämna att det på s. 21 i betänkandet står att utskottet utgår från att ”regeringen inför nästa års budgetbehandling prioriterar inrättandet av en kunskapsbank för omställningsfrågor vid institutionen för fredsoch konfliktfrågor vid Uppsala universitet”. Detta, Gudrun Schyman, ger utskottet och därmed, efter beslut i kammaren, riksdagen regeringen till känna. Det är alltså utskottets och riksdagens direkta beställning till regeringen. När det gäller SIPRI har utskottsmajoriteten funnit att den uppräkning som utrikesdepartementet nu har gjort är rimlig. Innan jag avslutar mitt anförande vill jag säga några ord om uppräkningen av F3-anslaget, anslaget för information, studier och forskning om fredsoch nedrustningssträvanden m.m. När utskottsmajoriteten pekar på promillemålet, som nämns på s. 19 i betänkandet, gör vi klart — det vill jag understryka — att en sådan uppräkning självfallet inte bör inkräkta på utrikesförvaltningens budgetutrymme.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

Herr talman! Jag vill bara kommentera två saker. Den ena rör det som Karl-Erik Svartberg sade angående indragningen av generalkonsulatet i Minneapolis. Vi menar att det är en felaktig signal att nu dra in det konsulatet. Det är felaktigt inte minst mot bakgrund av det som jag nämnde tidigare: jubileumsfirandet och de kontakter man i samband därmed försökt knyta. I stället för att följa upp detta gör man precis tvärtom. Man trappar ned beredskapen för att kunna ta till vara de incitament som bildats när man försökt konkretisera kontakterna mellan Sverige och USA i det området. Vi tycker att det är olyckligt. Den andra saken jag vill ta upp är kvinnorepresentationen eller snarare bristen på sådan i internationella sammanhang. Karl-Erik Svartberg menade att man inte behövde göra mera i det avseendet, eftersom det på det internationella planet finns program för att försöka förbättra kvinnorepresentationen. Det är inte riktigt det vi är ute efter. Vi vill ha en svensk handlingsplan, som vi kan följa när vi skall utse representanter i internationella sammanhang, så att vi här i Sverige föregår med gott exempel. Det har visat sig att vi inte alltid gör det. Vi späder på den snedfördelning mellan könen som råder i internationella sammanhang. En del utnämningar på senare tid har inneburit att där vi haft kvinnliga representanter har dessa nu ersatts med män. Det tycker vi är fel. Genom att här i Sverige ha en handlingsplan att följa för det internationella arbetet skulle vi kunna förbättra den rådande situationen. Det tycker jag att utskottsmajoriteten borde kunna ställa sig bakom. Jag yrkar bifall till folkpartiets reservation.

Herr talman! Det var väldigt vad Karl-Erik Svartberg tog i här. Det var brösttoner så det bara dånade om dem. Jag skäms inte för att vara svensk, sade han. Det bästa man kan vara är en sann patriot. Det är ju möjligt, men om man skall skämmas eller inte för att man är svensk beror alldeles på vad Sverige gör, tycker jag. Man kan inte säga att man inte skäms så där utan vidare. När man ser på inriktningen av svensk biståndspolitik och noterar hur den alltmer har urholkats till att gå över till satsningar på export, då tycker jag att det är dags att börja skämmas. När man ser på vapenexporten och hur Sveriges vapen används i många konflikter, tycker jag att man har all anledning att skämmas för att man är svensk. Det får man faktiskt göra, Karl-Erik Svartberg, när man är ute och arbetar i den internationella fredsrörelsen. Vi får skämmas, Karl-Erik Svartberg, om Sverige skall delta i EG på det sätt som vi som är emot EG tror att det kommer att bli, nämligen i ett säkerhetspolitiskt och militärpolitiskt samarbete ochi ett ytterligare förtryck av tredje världens länder. Åtminstone kommer vi i vpk att skämmas. När det gäller frågan om IDB är det intressant att socialdemokraterna först har velat lämna den för att sedan när man kommer i maktställning komma fram till att det inte är praktiskt möjligt. Jag frågar mig: Vad var det för praktik som gjorde att det inte var praktiskt möjligt? Nu vill socialdemokraterna ha oss där, som rösten som ropar i mörkret. Varför, frågar jag. Är det någon form av gisslan, eller vad är det frågan om? När det gäller fredsanslagen förstår jag att socialdemokraterna måste försvara uppgörelsen med folkpartiet. Gör man en uppgörelse skall man visst vara hederlig. Det visar bara var socialdemokraterna i denna fråga har sin solidaritet — med folkpartiet och inte med fredsrörelserna. Hur skulle det se ut om alla fredsorganisationerna fick de pengar de ville ha? Det är en mycket bra fråga, tycker jag. Hur skulle det se ut? Jag är nämligen ganska säker på att det skulle se betydligt bättre ut än vad det gör i dag. Hade fredsorganisationerna fått mera resurser under en längre tid och även i framtiden, hade vi haft ett ännu bättre läge beträffande t.ex. vapenexporten. Då hade vi kunnat stötta våra politiska läger och varit en ”blåslampa i häcken” på dem ännu mer än vad vi har kunnat vara nu. Då kanske avtalet om en kärnvapenfri zon hade varit undertecknat, osv. Sammantaget tror jag att det hade sett betydligt bättre ut och att det skulle se betydligt bättre ut, om alla de aktivister som sliter som djur i det här opinionsarbetet också fick någorlunda betalt för sitt arbete. När det gäller kunskapsbanken har jag blivit litet oroad över vad det står på s. 21 i betänkandet före den tidigare citerade meningen — om vi nu skall vara inne på att citera. Där står: ”Om medel för en inledning av detta projekt inte ryms i det nu framlagda budgetförslaget utgår utskottet från — — —.” Jag undrar vad som åsyftas med den inledande om-satsen. Vad jag anförde om SIPRI är rimligt. SIPRI tycker inte som utskottsmajoriteten och inte jag heller.

Herr talman! Det var mycket som sades gentemot miljöpartiet. Det är bra. Socialdemokraterna har förstått var den väsentliga oppositionen i politiken finns. NATO -— det var väl ändå ett skamgrepp? Det är inte försvarsministrarna vi tänker sätta in i den nordiska kommissionen. Är danska journalistförbundet, Islands högsta domstol och liknande oberoende organ NATO? Är allt norskt, danskt och isländskt NATO? Hur kan vi då vara med i Nordiska rådet? Nej, det var ett skamgrepp. Jag säger som Gudrun Schyman när det gäller IDB: redovisa. Vi vill ha sakskäl. Redovisa vilka demokratiska stater i Latinamerika som tycker att det är bra att vi är med i IDB och på vilka grunder! Ge oss en utförlig redovisning, så kommer vi att vara beredda att diskutera saken. Karl-Erik Svartberg säger att det är bra med en miljöattaché i Polen. Men det är regeringen som skall bestämma. Denna kommentar kommer igen gång på gång när vi vill att riksdagen skall göra bestämda uttalanden eller fatta bestämda beslut. Men vad är det för vits med det vi håller på med här? Skall riksdagen vara en organisation som vart tredje år bestämmer sig för en regering? Riksdagen måste även fatta beslut i väsentliga detaljer. Så var det brösttonerna. Det är ganska fantastiska saker som man tydligen kan provocera folk till att göra. Karl-Erik Svartberg har suttit och räknat sidorna i betänkandet, och han har sett hur många sidor handelspolitik och utrikespolitik det finns i betänkandet för att bevisa att jag har fel. Sidorna är naturligtvis inte ett huvudargument. Om andra argument bygger under är det en illustration. När det gäller sidorna har jag ett förslag: Låt oss lämna över det till Sture Allén. Han har sysslat med sådant förr, och det är möjligt att han kommer att få litet bättre tid den närmaste framtiden. Han kan räkna sidor i utrikespolitiska deklarationer, och han kan ta reda på vad som är utrikespolitik och vad som är handelspolitik. Patriotism — att inte skämmas för att man är svensk. Nej, vi i miljöpartiet gör inte det heller. Men vad är det som är viktigt att slå vakt om? När vi slår vakt om att riksdagen skall bevara en självbestämmanderätt och att den inte skall säljas bort till EG:s övernationella organ, skälls vi för att vara isolationister och inskränkta nationalister och vara motståndare till resor och internationellt samarbete. Men när man upphöjer hela den svenska utrikespolitiken till något som skall styras av det nationella egenintresset som överordnad princip, är man en god patriot. Ja, i så fall vill jag inte vara en god patriot. I så fall vill jag hellre vara en europé inom ramen för ett likställt och jämställt europeiskt samarbete.
Herr talman! Jag skulle vilja börja med att instämma i det Karl-Erik Svartberg sade. Vi moderater anser att det är varje regerings och varje parlaments skyldighet att först och främst slå vakt om det nationella egenintresset i form av nationens frihet och välfärd. Karl-Erik Svartberg tog sedan upp några saker där vi har reserverat oss, och det gällde framför allt anslagen inom F 3-området för nedrustning och säkerhetspolitik. När uppräkningen och överenskommelsen gjordes förra året med de tre partierna, tyckte vi att en så stor uppräkning inte var nödvändig. Nu finns den uppräkningen. Vi föreslår därför att en del av de pengar som ligger i anslaget kan komma lika mycket till nytta i de tätare kontakterna med Baltikum, för förstärkning av Utrikespolitiska institutets verksamhet och den forskning som bedrivs där och för stipendier till våra ungdomar. Detta är vår bakgrund till reservationen. Vi föreslår alltså inte att de pengarna skall bort från verksamheten. Men vi vill lägga dem på andra saker. När det gäller den framtida inriktningen och den framtida uppräkningen av anslaget, tycker vi att det är främmande för svenska budgetprinciper att höjningen av ett anslag skall knytas till ett annat. Det stämmer inte med den ideologi och den syn vi har på budgetbehandlingen.

Herr talman! Det är kanske inte möjligt att bemöta alla på dessa tre minuter. Låt mig börja med Karl-Göran Biörsmark. Jag tror inte att den signal som ges är så fel när det gäller Minneapolis. Verksamheten kommer ju att fortsätta med hjälp av denna olönade generalkonsul. Vi följer ju handlingsprogrammet för kvinnor. Vi arbetar efter det handlingsprogram som antogs av Nairobikonferensen. Det innebär självfallet inte att varje kvinna måste ersättas av en kvinna. Det kan någon gång bli en man. Men vi arbetar successivt för att öka kvinnorepresentationen. Gudrun Schyman! Detta att vara stolt över att man är svensk innebär inte att man ställer upp på allt i Sverige, svensk politik osv. Jag är kritisk på många punkter, och jag arbetar på att förändra det som jag tycker är fel. Men självfallet har jag denna övergripande syn på oss här i Sverige, på Sveriges roll i världen. När det gäller pengarna till fredsarbete vill jag till Gudrun Schyman säga att fredsorganisationerna får stöd. Men vi måste också komma ihåg att det hos fredsorganisationerna finns intresse av att bevara sin särställning som fria och oberoende organisationer. Jag tror inte att alla ställer sig bakom Gudrun Schymans uttalande om att man skall få hyggligt betalt för sitt arbete i fredsrörelsen. De flesta vill nog ha det som ett ideellt arbete. Det var inte jag som började att räkna sidor eller rader, Per Gahrton. Den räkningen började redan i motionen, och den fortsattes i reservationen. Det var därför jag ansåg det nödvändigt att påpeka de orimligheter som finns i de jämförelser som Per Gahrton gör. Låt mig kort säga något om EG. Riksdagen har fastställt den svenska EG-politiken, och vi har sagt att medlemskap inte är förenligt med våra säkerhetspolitiska intressen och vår neutralitetspolitik.
Herr talman! Det blev litet svamligt när det gällde frågan om vad som Karl-Erik Svartberg egentligen var stolt över. Visst är vi stolta över att vara svenskar. Det tror jag. Det är väl inte någon som sitter här och skäms. Om så var fallet skulle vi knappast sitta i det här huset, förmodar jag. Men vi måste ändå se på Sveriges roll i världen. Om Sverige uppför sig på ett sådant sätt som Sverige i vissa avseenden faktiskt gör, som i de exempel jag tog, finns det anledning att skämmas. Jag anser det. Om ni inte delar den uppfattningen får jag väl överleva detta faktum, men jag tycker det är viktigt att detta sägs. När det gäller frågan om fredsorganisationerna låter det nästan som när man talar om anslag till fria kulturarbetare. De skall lida och drivas av sin idealitet, eftersom det annars inte blir något bra arbete. Jag tror inte på detta. Jag tror att människor i mycket hög grad ändå arbetar på detta sätt. Vi behöver inte införa några ekonomiska restriktioner när det gäller detta. Det är inte fråga om att fredsaktivister skall kunna lyfta löner som ens tillnärmelsevis kan jämföras med dem som vi lyfter. Det är fråga om att få pengar för att kunna genomföra en verksamhet som till största delen består av oavlönat arbete. Organisationerna måste ha pengar till material och pengar till transporter osv. Det finns en mängd sådana saker. Man skall trycka böcker, man behöver papper och man vill kunna visa filmer. Det är många sådana saker som kostar pengar. Om det finns några fredsorganisationer som anser att de inte vill ha pengar skall de naturligtvis inte ansöka. Jag tror inte att de ansöker om medel för att få ett nej och för att sedan bli glada över detta och säga: Vad det är bra att regeringen tycker att vi skall vara mer självständiga och att vi inte skall binda upp oss. Om organisationen har den grundfilosofin att som organisation inte ta emot några statliga bidrag över huvud taget ansöker den inte om några bidrag. Det är mycket enkelt. Det finns organisationer som fungerar på det viset och har detta som en princip, men de återfinns inte bland dem som ansöker. Detta resonemang håller helt enkelt inte.
Herr talman! Karl-Erik Svartberg säger att arbetet i Minneapolis kommer att fortsätta. Det är ju glädjande. Men faktum är att arbetet fortsätter på en lägre nivå i och med att vi ersätter generalkonsulatet med ett honorärkonsu lat. Det är inte likgiltigt om man har den ena eller den andra typen av konsulat. Om det varit på det sättet skulle man kunnat föra samma resonemang om alla generalkonsulat runt om i världen. Det är en olycklig signal när man nu genomför denna förändring strax efter jubileet och efter försök till kontaktutbyte. Det är viktigt att man vid uppföljningen efter ett sådant kostsamt år som detta i alla fall har varit ger de rätta signalerna. När det slutligen gäller kvinnofrågan säger Karl-Erik Svartberg att det inte är självklart att en kvinna skall bytas ut mot en kvinna på olika poster. Det behöver inte vara självklart, men risken med den dåliga kvinnorepresentation som vi har i internationella sammanhang är att om man inte ens gör detta blir situationen än värre. Det är klart att det för att få en bättre proportionalitet är viktigast att byta ut männen mot kvinnor. Vi kan exempelvis se på WHO:s styrelse där 1 av 31 ledamöter är kvinna. Om vi där byter ut en kvinna mot en man blir proportionaliteten ännu värre. Det är i dylika sammanhang vi vill ha en handlingsplan för hur Sverige skall agera så att vi inte fortsätter på den väg vi har slagit in på, för då kommer vi aldrig att få någon ändring på denna situation.
Herr talman! Först några korta anmärkningar. Karl-Erik Svartberg sade att vi skulle vilja släppa in NATO i de svenska vapenexportutredningarna. Jag noterar att Karl-Erik Svartberg inte upprepade detta, och jag vill gärna tolka det, inte som ett tecken på tidsbrist, utan som ett tecken på att han har insett att det var en helt orimlig anklagelse. Det är inte NATO vi vill ha in utan det är fristående nordbor. En annan fråga gäller den debatt som vi har haft om det nationella egenintresset. När jag läste om detta i utskottsmajoritetens skrivning blev jag något chockerad. Jag hade i och för sig nog väntat mig att reaktionen skulle bli något annorlunda, nämligen att alla liksom vpk skulle medge att detta inte var en särskilt lyckad formulering, och att man på något sätt skulle försöka distansera sig från det uttalandet. Men här har vi nu hört representanter från tre partier uttala sig med emfas och brösttoner och ställa sig bakom att det internationella egenintresset skall vara överordnad princip för svensk utrikespolitik. Det är, herr talman, i sanning ett intressant resultat av en debatt. Dess värre är det ett ytterst tragiskt sådant.
Herr talman! Det är tydligen så att herr Gahrton vill ha brösttonerna för sig själv, andra får inte lov att klämma i när de har anledning att reagera. Jag rör mig mycket ute i världen, Gudrun Schyman, och jag har många kontakter med icke-statliga organisationer av alla de slag världen över. Jag upplever inte att man måste skämmas, vilket var vad Gudrun Schyman påpekade. Sverige, svensk politik och bistånd osv. framstår tvärtom som något alldeles fantastiskt, som någonting att leva upp till. Jag försöker ibland att dämpa det beröm man öser över oss. Det hör också till saken att vi i Sverige och de andra nordiska länderna nästan är unika när det gäller att just ge statligt stöd till organisationer som kritiserar regering och riksdag och all den politik som förs. Vi är ganska unika. Man säger i andra länder: Hur kan ni vara oberoende, fria och ideella folkrörelser när ni får statligt stöd? Det träffades en trepartiöverenskommelse mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna om en successiv uppräkning av F 3-anslaget och då fastslogs också i vilken takt uppräkningen skulle ske. Det var tack vare den här trepartiuppgörelsen som vi fick den uppräkning som ni nu diskuterar fördelningen av. Herr talman! När det gäller förslaget om en nordisk kommission finns det inga anvisningar. Vi har i utskottet förutsatt att detta kan bli precis vad som helst. NATO-länder skulle delta i den här kommissionen. Vi vill inte ha en sådan kommission. Vi har fullt förtroende för de utredningar som nu pågår beträffande svensk krigsmaterielexport. Om vi inte blir nöjda när de presenterar sina resultat, får vi självfallet återkomma och se till att nya utredningar tar vid. Men jag tycker nog att vi skall ha svenska utredningar om svensk krigsmaterielexport.

Herr talman! Jag tar till orda med anledning av motionerna U308 om stödet till fredsoch nedrustningsarbetet, K614 om stöd till kommunalt engagemang i fredsarbetet, N310 om omställning från militär till civil produktion och U314 om en förstärkning av det svenska generalkonsulatet i Jerusalem. Utvecklingen av anslaget F 3 för Information, studier och forskning om fredsoch nedrustningssträvanden är glädjande. Efter en flerpartimotion från s, fp och c år 1987, som vi nyss talat om, har anslaget räknats upp från 4,5 milj.kr. 1986 90. Från folkrörelsehåll har länge drivits kravet att avsätta 1 Zo av försvarskostnaderna till folkrörelsernas deltagande i fredsoch nedrustningsarbetet. I motion U308 pekar vi motionärer på att man nu med ytterligare en liten ansträngning har möjlighet att nå detta mål. Utskottsmajoriteten har bejakat motionens hemställan om ett tillkännagivande till regeringen om att F 3 anslaget inom något år räknas upp så att det motsvarar minst 1 Ko av försvarsanslaget. Vi motionärer är självfallet mycket belåtna med utskottets behandling av vårt yrkande, även om vi har noterat att ordet ”minst” är struket i utskottets skrivning. Vi beklagar samtidigt att moderaterna mäler sig ur gemenskapen genom att inte bara avstyrka 1-promillemålet utan också argumenterar för en sänkning av anslaget med hela 10 milj.kr. I ett andra yrkande i motionen pekas på det angelägna i att bredda ändamålsinriktningen av anslaget. Även om det inte är klart utsagt i motionen, så syftar vi i huvudsak på projektstödet. Arbetsinsatser som medverkar till att motverka att miljöförstörelsen blir en grogrund för konflikter, som kan hota freden i olika delar av världen, borde vara berättigade till stöd. Det här är i huvudsak ett problem som är knutet till utvecklingsländerna. Låt mig först hänvisa till Brundtlandkommissionens rapport om en ”hållbar utveckling”. Där redovisas i ett särskilt avsnitt hur miljöförstörelse kan vara en källa till allvarliga konflikter mellan grupper liksom mellan nationer. Den kan leda till social och politisk destabilisering. Konflikter kan uppstå, som i sin förlängning mycket väl kan leda till väpnade aktioner. Dessa måste förhindras i ett så tidigt skede som möjligt, dvs. innan hotet om en egentlig konflikt uppstår. Det måste ju vara den mest effektiva insatsen. Låt mig ta några exempel. Överbrukningen av jorden i utvecklingsländerna kan leda till jordförstörelse, extrem torka, svält och folkvandringar. Skövling av regnskogar är ett annat exempel, som liknar det förra. De klimatförändringar som den industrialiserade världens utveckling håller på att medföra kan också ge upphov till konflikter med utvecklingsländerna, bl.a. genom att dessa kan komma att tvingas utnyttja ny, avancerad och mycket dyr miljövänlig teknik i samma utsträckning och i samma takt som de utvecklade länderna. Även i-ländernas sätt att utnyttja u-ländernas råvarutillgångar eller möjligheter till lokalisering av bristfälligt utformad kemikalietillverkning rymmer konflikthot. Intressemotsättningar kring gemensamma vattendrag är inte ovanliga. Vattenresursen räcker kanske inte till alla behov, såväl för tillvatten — dricksoch processvatten — som för mottagning av avloppsvatten. Ibland gäller konflikten uttag av grundvatten. I det fallet kan konflikter t.o.m. uppstå mellan utvecklade länder. — Jag avslutar min exempelsamling här, men jag skulle faktiskt kunna fortsätta med betydligt fler exempel. Utifrån detta måste jag säga att jag är förvånad över att utskottet inte sett den här kopplingen; i varje fall finns det inga kommentarer som tyder på det. Att medverka till information, studier och forskning omkring dessa frågor innebär ju att man ökar kunskapen om att förebygga väpnade konflikter i ett så tidigt skede som möjligt, långt innan hotet om ofred blir riktigt tydligt. Jag utgår från att det enbart är en tidsfråga, innan regeringen och utskottet får ändra sig på den här punkten och vidga ändamålsinriktningen av F3 anslaget, speciellt då projektstödet, i enlighet med motionens inriktning. Knuten till frågan om projektstödets inriktning är också motionen K614, som argumenterar för att stödet också skall kunna utgå till kommunal medverkan i fredsarbete av folkrörelsekaraktär. Här är jag inte lika förvånad över utskottets avstyrkan, men delar ändå inte utskottets uppfattning. Att anföra konstitutionella skäl som hinder är allt en bra svag motivering! Av delbetänkandet från stat-kommun-beredningen 1986, betitlat Kommunal medverkan i internationella frågor, framgår visserligen att staten har en snäv syn på kommunens uppgifter. Så snäv är den ändå inte, att inte staten skulle kunna stödja kommuners samordningsinsatser för att stötta föreningars och organisationers fredsarbete. Det är ju inte fråga om att kommunen skall göra uttalanden, som av annan makt kan uppfattas som utrikespolitiska! Aktiva insatser från kommunerna till stöd för det folkliga fredsarbetet, som exempelvis i min hemkommun Mark, finner jag i allra högsta grad angelägna. De gör ju bara folkrörelserna ännu starkare i deras engagemang för fred och nedrustning. Ett statligt stimulansstöd skulle här ge stor förmeringseffekt och dessutom överbrygga svackor i föreningsengagemanget. Många kommuner som nu drar sig för att administrativt stödja lokala projekt och medverka till samordningssamt informationsinsatser skulle kanske ge sig i kast med uppgiften, om staten markerade frågornas betydelse genom ett visst stöd. Att blunda för detta finner jag oklokt. I motionen N310 har vi motionärer yrkat på inrättandet av en kunskapsbank om försvarsindustriell omställning från militär till civil produktion i olika länder. Vi ser med stor tillfredsställelse på utskottsmajoritetens positiva svar och tillkännagivande till regeringen. Inte heller här har dock moderaterna funnit frågan värd ett stöd. Till slut några kommentarer till utskottets behandling av motion U314, där vi motionärer yrkar på en förstärkning av generalkonsulatet i Jerusalem, bl.a. genom att en lönad generalkonsul snarast utses. Utskottet uttalar sig positivt, men vill ändå inte göra ett klart och entydigt ställningstagande till utformningen av en förstärkning. Det överlämnar man i stället åt regeringen. Låt oss ändå uppfatta utskottets skrivning på det sättet, att en förstärkt bevakning i området inrymmer just en utbyggnad av generalkonsulatet. Vi ser detta som oerhört viktigt. Sverige behöver en officiell och stark representation i Jerusalem som komplement till ambassaden i Tel Aviv. Uppgifterna framöver är omfattande på grund av vårt starka engagemang i Mellersta Östern-konflikten. Från Jerusalem kan vi ge ett nära stöd till det palestinska samhällets utveckling. Det berör bl.a. ekonomi och sociala frågor, i nuläget också flyktingfrågor, mänskliga rättigheter och humanitära insatser av olika slag. Men det är också fråga om en allmänt förstärkt bevakning på olika områden. Efter ett flertal besök i området är jag helt övertygad om att en kraftig förstärkning av det svenska konsulatet i Jerusalem, inte minst i nuläget, är synnerligen välmotiverad och angelägen. Jag framställer inget yrkande med anledning av mina kommentarer till motionerna, utan förutsätter att frågorna förs framåt ändå. Skulle så inte bli fallet, lär vi motionärer återkomma motionsvägen.
Fru talman! Ett par kommentarer. Det är angelägna områden som Berndt Ekholm talar om, men risken med att utvidga kretsen av projektbidragsmottagare är ju att man förfelar hela syftet. Stödet kan tunnas ut till att bli ingenting. Det är också anledningen till att vi har tagit den ställning som vi har gjort i utskottet. Beträffande det sista som Berndt Ekholm pekade på vill jag bara understryka vad utskottet skriver på s. 9 och 10. Vi överlämnar åt regeringen att avgöra på vilket sätt man skall förstärka representationen i Mellanöstern. Det är inte säkert att en generalkonsul i Jerusalem är det bästa alternativet. Det får regeringen avgöra, menar vi. Men utskottet säger ju klart ifrån att det är viktigt att en förstärkning görs. Det finns ett behov av den, uttalar utskottet.
Fru talman! Jag skall inskränka mig till att kommentera syftet med fredsanslaget, speciellt projektstödet. Jag menar att det är en felaktig argumentation att en annan inriktning skulle förfela hela syftet. Eftersom just miljöförstörelsen i dag, i framför allt utvecklingsländerna, är sådan att den verkligen kan hota freden på många punkter är den en av de väsentliga orsakerna att angripa för att förhindra en framtida ofred. Det vore oklokt att inte angripa en av de väsentliga orsakerna. Man skall naturligtvis inte vänta så länge att konflikthotet blir reellt. På flera ställen i världen finns exempel på att det kan uppstå allvarliga konflikter kring frågor om just vattendrag. Därför är det viktigt att arbeta för att vidga inriktningen av detta anslag. Det innebär för den skull inte att det behöver bli hur omfattande som helst. Någon form av sållning får naturligtvis ske.
Fru talman! Låt mig göra ett förtydligande. I den mån det finns organisationer som pekar ut miljön som ett konflikthot av betydelse och något som man vill studera, kan jag nämna att det redan nu finns möjligheter att söka och få anslag för detta. Låt mig bara som exempel nämna att Miljöförbundet nu under mars månad har en delegation på tio personer från Baltikum här för att lära sig av svenska förhållanden och förmedla kunskaper från Baltikum om hur miljöproblemen kan ställa till det där.
Fru talman! Det är jättebra, och det innebär att vi är på väg åt rätt håll. Jag förstår bara inte varför man i utskottsbetänkandet inte kunde skriva att denna utveckling var på gång. Det borde man ha understrukit.

Fru talman! Eftersom jag var sen att anmäla mig till den här debatten kommer mitt inlägg litet grand som jästen efter degen. Låt mig dock först yrka bifall till de reservationer som centern står bakom och därefter göra några reflexioner kring ett par av de frågor som behandlas i föreliggande betänkande. Den första reflexionen är glädjande, nämligen utskottets behandling av förslaget om en internationell kunskapsbank för omställning från militär till civil produktion. Den frågan har redan kommenterats flera gånger under denna debatt. Frågan har också tagits upp i en motion av Birgitta Hambraeus och Ingvar Karlsson i Bengtsfors. Därför har jag särskilt velat nämna den saken. Det är roligt att vi har kunnat samla utskottet med utgångspunkt i ett antal enskilda motioner till en åtgärd på detta område. Det är värdefullt att en sådan kunskapsbank kan komma till stånd. Det är också bra att den njugghet som regeringen har visat i detta fall inte har fått sin efterföljd i utskottsbehandlingen. Sedan, fru talman, har vi ett något olustigare kapitel, och det gäller turerna kring F 3-anslaget, det anslag som ger stöd till föreningslivets arbete på fredsområdet. Som konstaterats tidigare under debatten har riksdagen beslutat om en successiv utbyggnad av F 3-anslaget. Det var, som också framhållits, klart att detta skulle ske med friska pengar. Men så har inte skett, utan man har finansierat den utbyggnad som hittills har gjorts genom att skära ned i UD:s budget. Vad som i realiteten händer är att man lägger ned generalkonsulatet i Minneapolis för att finansiera en ökning av F 3-anslaget. Enkelt uttryckt kan man bekriva det så. Detta strider mot riksdagens intentioner, och det är en olycklig åtgärd som försämrar våra möjligheter att företräda Sveriges intressen i ett av tradition mycket viktigt område för oss i USA. Karl-Erik Svartberg sade tidigare i debatten med emfas att den inställning som låg bakom riksdagsbeslutet om att utbyggnaden av F 3-anslaget skulle ske med friska pengar stod fast. Det innebär såvitt jag förstår att det inte skall behöva läggas ner några fler generalkonsulat för att finansiera den fortsatta utbyggnad av F 3-anslaget som riksdagen har tagit ställning till. Det hade varit bra om den socialdemokratiska majoriteten varit så konsekvent i sitt ställningstagande att den inte godtagit de nedskärningar som nu görs för att bl.a. finansiera den här kostnadsökningen. En logisk konsekvens av Karl-Erik Svartbergs eftertryckliga deklaration här borde alltså vara att man gick emot nedläggningen av generalkonsulatet i Minneapolis. F 3-anslaget är ett viktigt anslag, men det råder vissa oklarheter om reglerna för dess tillämpning. Det gör att det ibland kan uppfattas som en smula nyckfullt vilka som får resp. inte får stöd ur F 3-anslaget. Jag vet att detta upplevs som ett problem bland fredsorganisationerna. Det vore bra med ett bidragssystem som verkade mer generellt och mer förutsägbart än anslaget för närvarande gör. Jag tycker, fru talman, att en utmärkt illustration på oklarheten i hur F 3-anslaget skall användas är den idé som dök upp här på vårkanten, nämligen att pengarna skulle användas för att finansiera kulturella aktiviteter och kulturella kontakter med de baltiska republikerna. I diskussionen framfördes t.o.m. idéer om att ett par miljoner kronor i anslaget skulle överlämnas till Svenska institutet för hantering. Man har alltså sett F 3-anslaget som litet av en penningpåse att ta ur vid behov, även om användningsområdena kanske inte är de man först har tänkt sig. I utskottet har vi godtagit att F 3-anslaget utnyttjas, men det har vi gjort med en viktig reservation. Om det visar sig att det blir brist på medel för det som anslaget är avsett för, nämligen stöd till föreningslivets arbete på fredsområdet, då skall anslaget tillföras medel. Nu vet jag att behovet av pengar överstiger de medel som finns att få ur F 3-anslaget. Jag förutsätter därför att regeringen kommer att i tilläggsbudget föreslå ytterligare medel, åtminstone 2 milj.kr., till F 3-anslaget. Men någon särskilt lycklig lösning av frågan är inte den här konstruktionen. Det visar att vi behöver ett bättre och klarare regelsystem för hur F 3-anslaget skall användas.
Fru talman! Vad UD har gjort när man vill avveckla generalkonsulatet i Minneapolis är en sedvanlig prioritering. Samtidigt avser man att upprätta ett lönat generalkonsulat i Toronto, Canada, och återupprätta ett lönat generalkonsulat i Milano. Man har således bedömt att det är viktigare att ha generalkonsulat i Toronto och Milano än i Minneapolis. Det är inte fråga om att dra in några pengar, utan man har gjort en prioritering av detta slag.
Fru talman! Självklart är inga pengar i detta sammanhang öronmärkta. Men vad vi vet är att UD fick riksdagens krav på sig att genom besparingar finna utrymme för en uppräkning av F 3-anslaget. Det var i den prioriteringsomgången, naturligtvis tillsammans med andra önskemål i UD, som man var tvungen att slakta generalkonsulatet i Minneapolis. UD bedömde naturligtvis inte generalkonsulatet där som onödigt eller att det är bättre att vara utan det. Åtgärden framtvingades av den omprioritering av de ekonomiska resurserna som UD tvingades genomföra, bl.a. för att få utrymme för en höjning av F 3-anslaget. Nu gör jag medvetet en förenkling, men jag tycker att det är ett bra sätt att illustrera effekten av att det som Karl-Erik Svartberg och jag är överens om, nämligen att anslaget F 3 bör tillföras friska pengar, inte har tillämpats. Det är det förhållandet som har framtvingat omprioriteringarna som har gått ut över generalkonsulatet i Minneapolis. Det är det ena. Det andra är som sagt att när vi utökar F 3-anslaget måste vi försäkra oss om att det används långsiktigt till det vi vill att det skall användas till. Vi måste se till att det riksdagen förhoppningsvis kommer att säga — alltså att det måste tillskjutas medel om det uppstår brist på pengar — verkligen genomförs. Det får inte vara så att regeringen i efterhand urholkar riksdagens avsikt att förstärka föreningslivets fredsverksamhet genom att försöka använda de här pengarna till andra ändamål. Jag hoppas att socialdemokraterna här i kammaren ställer upp på att kräva av regeringen att tillföra ytterligare pengar, om det visar sig behövligt. Sedan tycker jag, trots allt, att lärdomarna av turerna runt anslaget F 3 är att vi behöver bygga upp ett ordentligt bidragssystem för information, studier och forskning om fredsoch nedrustningssträvanden, så att föreningslivet på förhand kan veta vilka typer av resurser det kan vänta sig för sin verksamhet.

Fru talman! Frågan om en kunskapsbank för omställning av försvarsindustrin, som tagits upp i flera motioner, har berörts av flera talare här och alla har varit mycket glada åt utskottets positiva skrivning. Det är jag också. Tre motioner hade velat gå ännu litet längre och också skjuta till pengar, och det kunde ha varit välmotiverat redan detta budgetår, eftersom saken är så väl utredd och ett konkret förslag finns. Men jag nöjer mig med den positiva skrivningen: ”Om medel för en inledning av detta projekt inte ryms i det nu framlagda budgetförslaget utgår utskottet från att regeringen inför nästa års budgetbehandling prioriterar inrättandet av en kunskapsbank för omställningsfrågor vid institutionen för fredsoch konfliktfrågor vid Uppsala universitet.” Det är mycket bra. Vad som gör mig betänksam är däremot den moderata reservationen, där det sägs att det inte behövs någon statlig finansiering, för detta kan industrin klara själv. Det låter vettigt och riktigt i och för sig, men vi har hela hösten upplevt en väldig försvarspolitisk debatt, där det nästan har framstått som om försvarsindustrin skulle vara det viktiga — vi måste skjuta till pengar för att klara vår stora försvarsindustri! Hur går den här logiken ihop? Kan industrin klara av att göra den här omställningen utan vidare? Eller skall man tolka moderaternas uppfattning så att någon nedrustning aldrig kan komma i fråga? En sådan här kunskapsbank kan ju inte åstadkommas hej svejs, vilket antyds i den moderata reservationen, om behov uppkommer. Det är ett långsiktigt arbete att bygga upp en kunskapsbank. Det var det om detta. Karl-Erik Svartberg sade någonting mycket egendomligt, som exempel på miljöpartiets stolligheter, nämligen att vi vill avträda Skåne. Var kommer det ifrån? Vad finns det för belägg? Jag vet att det har skrivits dumheter, i Dagens Nyheter t.ex., med anledning av den försvarspolitiska debatten i riksdagen. Vi står för en politik, vilket framgår av t.ex. vår motion 210, som innebär att vi verkligen vill försvara landet — hela landet — och sätta realitet bakom orden. Alla partier måste ju säga att varje del av landet skall försvaras, men vi vill göra det till ett trovärdigt uttalande. Det parti Karl-Erik Svartberg företräder har medverkat till en energipolitik som lett till att det finns tolv atomminor runt Sveriges kuster. Det menar vi är helt oförenligt med ett försvarbart samhälle. Att kärnkraftverken är mycket sårbara ur militär synpunkt får man, verkar det som, inte tala så mycket om. Är det detta Karl-Erik Svartberg syftar på? För miljöpartiets del vill vi göra försvarspolitiken trovärdig genom att avveckla kärnkraften. Det är de sakerna man måste trycka på. Men jag skulle gärna vilja höra av Karl-Erik Svartberg vad han egentligen menar med sitt uttalande. Är det någonting annat?
Fru talman! Jag beklagar att Paul Ciszuk inte var här i kammaren från början, för då hade han hört vad jag sade i mitt inledningsanförande. Det är självklart att vi moderater är positiva, sade jag, till alla åtgärder som stöder nedrustning och en fortsatt fredlig utveckling — det tar litet för lång tid att vidareutveckla det nu. Det är viktigt att vi har ett försvar som kan garantera vårt eget lands säkerhet, ett försvar som skyddar oss mot angrepp från främmande makter. Det är vår uppgift att se till att svenska folket kan lita på oss i det avseendet. När det sedan gäller kunskapsbanken anser vi att det är någonting som företagen och industrins branschorganisationer skall kunna sköta. Det finns utredningar gjorda, och vi anser att åtgärderna bör kunna bekostas av industrin själv. Det har tidigare förekommit och förekommer även nu omställningar från rent militär produktion till civil produktion. Skulle det visa sig att det uppstår ett akut behov, att industrin inte klarar det här, finns det ju möjlighet för regeringen att återkomma med förslaget, så att vi får ta ställning till det då.
Fru talman! Det kan vara så dags då, Inger Koch. Sedan vill jag upplysa om att jag var här och hade nöjet att avnjuta de vackra orden i Inger Kochs inledningsanförande. Nu är det bara det att det egentligen inte är orden som gäller i politiken, utan det är att fatta beslut och att våga skjuta till resurser.

Fru talman! Kulturutskottets betänkande nr 12 innehåller sedvanliga anslagsfrågor, och partiernas ståndpunkter härvidlag är också välkända. Det finns därför ingen anledning till utförliga kommentarer. Det är dock angeläget att något vidga perspektivet. I ett socialistiskt samhälle drar staten in så mycket i skatter att enskilda människor, företag och organisationer blir mer eller mindre beroende av bidrag för att kunna existera. Detta hämmar självfallet en kreativ utveckling och begränsar självständigheten. För oss moderater, som värnar om individens frihet, är det lika självklart att slå vakt om ungdomsorganisationernas självständighet och ekonomiska oberoende. Man kan stärka ekonomin på många olika sätt. Vi har också i motioner anvisat möjliga vägar. Låt mig erinra om att under den borgerliga regeringstiden befriades de ideella föreningarna i stor utsträckning från inkomstskatt. En allmännyttig ideell förening är i dag berättigad till ett grundavdrag på 15 000 kr. För att ytterligare förbättra föreningarnas situation och förenkla deras administration bör grundavdraget höjas till ca 40 000 kr. i dagens penningvärde och värdesäkras. Reklamskatt tas ut på annonser i t.ex. programblad. Denna skatt bör kunna slopas under förutsättning att detta inte snedvrider konkurrensen med kommersiella media. En av de största finansieringskällorna för ideella föreningar är lotteriverksamhet. Under senare år har statens andel kraftigt ökat på grund av en ohämmad marknadsföring och genom monopolställningen. De ideella organisationernas andel har i motsvarande grad minskat. För att råda bot på detta missförhållande lade moderata samlingspartiet förra våren fram förslag som -— till skillnad från propositionen — skulle ge idrottsrörelsen och andra ideella organisationer en kraftigt utökad möjlighet till självfinansiering genom lotterier. Vi anser — liksom tidigare år — att statens ungdomsråd under en övergångstid bör avvecklas. Ungdomsorganisationerna själva eller deras samarbetsorgan bör ta över. Vi anser också — liksom tidigare år — att den övre åldersgränsen för statsbidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet bör sänkas från 25 år till 21 år. Genom denna besparing vill vi anslå 2 milj.kr. till förstärkt ledarutbildning. När det gäller bidrag till lokal ungdomsverksamhet har vi moderater —-i dag —- inte medel att förstärka det stöd som staten ger till den lokala föreningsverksamheten. En statlig utredning, Mål och resultat — nya principer för det statliga stödet till föreningslivet, har lagt fram sina resultat. Vi avvaktar med spänning den beredning av dessa som pågår inom regeringskansliet. Detta lokala bidrag går enligt gjorda beräkningar till 83 26 till idrottsrörelsens ungdomsverksamhet. Det hade därför, förvisso, varit av värde om vi i dag också hade haft möjlighet att debattera betänkandet om idrottsfrågor, men det får anstå till den 6 april. Moderata samlingspartiet kommer då att lägga fram en lång rad konkreta förslag till förbättringar. Låt mig redan nu i dag få säga att jag med mitt mycket långa engagemang inom såväl svensk som internationell idrott är väl medveten om betydelsen av stöd till alla de ledare och tränare som oförtröttligt arbetar på det lokala planet och då speciellt i de små klubbarna. Därför har vi också i vår idrottsmotion de senaste två åren förordat en överföring av medel från Tipstjänsts överskott till just de lokala föreningarna. Vi måste dock komma ihåg att det här gäller endast en del av de finansieringsproblem och ledarproblem som svensk idrott står inför. Synpunkter på dessa frågor skall jag, som sagt, återkomma till i idrottsdebatten. Fru talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna 3, 4 och 6.
Fru talman! Med ett viktigt undantag, som jag strax skall återkomma till, finns det egentligen inte några större motsättningar i det här betänkandet som gäller ungdomsfrågor. Och det är kanske inte så konstigt att det förhåller sig på det sättet. Några kloka ord i Alexander Chrisopoulos reservation förklarar väl varför. Han skriver: ”Ungdomar är ingen enhetlig grupp där alla har samma behov och önskemål. Någon speciell ungdomspolitik som skiljer ut ungdomarna från andra grupper i samhället behövs därför inte.” Så är det naturligtvis, och det betyder att vi i det här sammanhanget inte har att ta ställning till en rad intressanta och för ungdomarna viktiga frågor när det gäller t.ex. bostäder, utbildning och arbetsmarknad -— hur viktigt detta än är för ungdomarna. Skulle vi ha tagit ställning till dessa frågor i dag hade vi säkert haft betydligt fler och tyngre reservationer. Jag vill för min del också gärna ha sagt att jag tycker att man nästan alltid blir glad när man träffar dagens ungdomar, vare sig det sker inom idrottsföreningar eller andra föreningar, i våra skolor eller rent av hemma med mina egna ungdomar och deras kompisar. Ungdomarna i dag är öppna och bussiga, välorienterade och lagom ifrågasättande. Visserligen är de ibland litet makliga av sig. Men vem var inte det i 18-20-årsåldern? Jag tycker att det tyvärr är alldeles för många som dömer hela ungdomskollektivet efter de mindre trevliga inslag som förvisso också finns. Vi är med andra ord väldigt orättvisa när vi diskuterar våra ungdomar! Det finns ett majoritetsställningstagande i kulturutskottets betänkande som är minst sagt anmärkningsvärt. Jag tänker då på LOK-stödet, alltså bidraget till lokal ungdomsverksamhet, där majoriteten består av socialdemokrater, moderater och miljöpartister. Ibland benämns detta stöd också bidrag till ”knatteidrotten”, men detta är litet missvisande eftersom det också gäller andra föreningar än idrottsföreningar med ungdomsverksamhet på sitt program. Detta stöd är ju det enda statliga stöd som går direkt ut till föreningarna, och tillsammans med den kommunala motsvarigheten utgör det, som Birger Buhre — känd idrottsskribent och idrottsledare nere i Malmö — uttrycker det, ”kroppspulsådern” i idrottens föreningsliv. Detsamma gäller för de flesta föreningar med ungdomsverksamhet. Om jag håller mig till idrottsföreningarna, utan att för den skull glömma det fina arbete som utförs inom andra föreningar, så brukar man räkna med att det är 450 000 idrottsledare som ägnar en stor del av sin fritid åt att arbeta med barn och ungdom i idrottsföreningarna. Skulle vi ge dem fritidsledarlön skulle det innebära en kostnad på ungefär 10 miljarder kronor per år. Detta är givetvis ekonomiskt helt orealistiskt, och det är inte heller önskvärt, för då skulle vi förlora en del av den viktiga idealiteten. Däremot tycker jag att det borde vara samhällets ansvar att se till att dessa ungdomsledare får rimliga förutsättningar för sitt arbete, och samhället borde också någon gång kunna visa uppskattning av det fantastiska arbete som de här ungdomsledarna uträttar. Det var just vad idrottsrörelsen och andra organisationer hade förväntat sig skulle ske i årets budget. Före valet hade man nämligen fått ett direkt löfte från socialdemokraterna om att de senaste årens eftersläpning nu skulle tas igen och att aktivitetsstödet skulle höjas från 12 kr. till 17 kr. per sammankomst — dvs. till det reala värde som bidraget hade 1981. Nu blev det inte så. Det visade sig nämligen att det här var ytterligare ett av socialdemokraternas många vallöften som man tydligen inte hade en tanke på att uppfylla. Det blev inte ett öre i höjning av LOK-stödet! Från idrottshåll har man talat om ”regeringskonst och partitaktik när den är som sämst”. Detta var idrottens betyg. Och Karl Frithiofson, riksidrottsstyrelsens ordförande och socialdemokrat, sade: ”Vi är grymt besvikna.” Det är sannerligen inte svårt att förstå idrottshövdingens reaktion, för att inte tala om den besvikelse som hundratusentals ungdomsledare känner ute i föreningarna. Vi är alltså många som nu är nyfikna på vilken förklaring Berit Oscarsson och ungdomsministern har att komma med. Vad var det som hände från det att man i juli-augusti uttryckligen lovade ungdomsföreningarna en höjning till minst 17 kr. — alltså minst 17 kr. — till några månader senare när man upptäckte att det tydligen inte fanns uttrymme för någonting alls? Detta är regeringskonst och partitaktik när den är som sämst. Skall det intrycket suddas bort måste det till en bra förklaring. I det här betänkandet finns det ingen sådan — ingen som helst förklaring till att regeringen och socialdemokraterna anser sig ha rätt att fullkomligt strunta i det som på idrottsspråk brukar kallas ”fair play”. Det pågår ett beredningsarbete om den framtida bidragsmetoden, säger man. All right, men det har ju ingenting med storleksordningen på dagens LOK-stöd att göra, och för övrigt måste man ju ha känt till det när man gav svaret till idrottsrörelsen — om att höja aktivitetsstödet till minst 17 kr. Folkpartiet tycker också att det finns skäl att se över reglerna för LOK-stödet. Det finns en viss orättvisa i systemet, framför allt orättvisa mot en del icke idrottsföreningar, vilket missgynnar den typ av verksamhet som t.ex. scouterna bedriver. Detta bör man se över.

Det är mycket viktigt att vi ser upp så att idrott för våra yngsta blir en lek och inte för allvarlig och resultatfixerad. Det finns en risk för att bidragssystemet i dag medverkar till att det blir en sådan resultatfixering, att det blir för mycket allvar. Jag vet att idrottsrörelsen själv är uppmärksam på detta, men jag anser att också vi skall påtala risken. Fru talman! Det här behovet av en översyn förklarar emellertid inte socialdemokraternas bedrövliga sätt att behandla föreningarna och deras ungdomsledare. Den förklaringen väntar vi nu med spänning på! Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiet står bakom.

Fru talman! I kulturutskottets betänkande nr 12 diskuteras många olika områden som rör ungdomar. Flera talare har tidigare lagt huvudvikten vid idrotten. Jag avser inte att i dag ta upp så mycket kring idrottsfrågorna, eftersom vi senare under våren vid en särskild debatt får tillfälle att diskutera dem. Från centerns sida anser vi att det är dags att riksdagen nu antar ett ungdomspolitiskt program. Den skrivelse som regeringen har avgivit till riksdagen omfattar en hel del punkter som behandlas i olika utskott. Då måste det också finnas regeringsförslag i utskotten som lever upp till de punkter som tas upp i skrivelsen. Vi efterlyser sådana förslag, eftersom det inte finns några när det gäller dessa områden. Däremot har centerpartiet i motioner som rör de olika utskottens områden pekat på och krävt olika utvecklingsinsatser som i mycket hög grad skulle gynna ungdomar. Fru talman! Inledningsvis avser jag att göra en liten genomgång av dessa områden. Utbildningsfrågor är mycket viktiga för ungdomar. Efter vad man kan läsa i regeringens skrivelse förväntar man sig då att regeringen skulle satsa extra resurser på skolan. Men det gör man inte. Tvärtom, man har föreslagit neddragningar, vilka har lett till stora proteststormar, och därefter har regeringen backat när det gäller vissa punkter, men det återstår tydligen mycket som regeringen vill genomdriva. Det finns nu alla skäl i världen att i stället ge skolan ökade resurser, om man vill ha en bra ungdomsskola som kan bli bättre. Från centerns sida förslår vi: —- En gymnasieskola för alla. Detta är ett vallöfte som socialdemokraterna åtminstone under två valperioder avgivit inför väljarna, men detta har aldrig förverkligats. Studiemedelssystemet har ju nyligen genom riksdagsbeslut justerats, men justeringen var inte särskilt långtgående, och det innebär att det fortfarande finns stora brister. Centern förordar ett annat system med studielön som skulle underlätta för ungdomar att finansiera högre studier. Från centerns sida kommer vi alltså att fortsätta med våra strävanden och återigen kräva att man inför studielön, eftersom vi vet att ett sådant system i grunden underlättar för de allra flesta ungdomar som vill fortsätta att studera. Många ungdomar saknar bostäder. I Stockholmsområdet t.ex., vet vi att bostadsbyggandet har uppgått till en lägenhet per 2,7 nytt arbetstillfälle. Det innebär att bostadsköerna i Stockholm har växt, och åtminstone hälften av dem som står i kö är unga människor. Det gör att det blir svårt för dem att flytta hemifrån och sätta eget bo. Vi har också sett hur detta slår för ungdomar som söker utbildning — vissa utbildningar finns endast i Stockholm. Eftersom bostäder saknas, har dessa ungdomar små möjligheter till studier i Stockholm. Vi i centern vill att det skall ges möjlighet till lån för enkla, men ändå funktionsdugliga bostäder. Vi vill ha ett bostadssparande för ungdomar, och vi vill rädda smålägenheterna. Detta är yrkanden som vi har tagit upp och som behandlas av bostadsutskottet. Emellertid är det mycket dåligt med förslag från regeringen när det gäller dessa frågor. Barn i storstad är en annan viktig del som ingår i ett program för ungdomar. Livsvillkoren för barn är hårdast i storstäderna. Det har skapats miljöer som påverkar barn och ungdomar betydligt mer än de påverkar oss äldre. Vi kan se att det under vissa tider på dygnet och under vissa tider i veckan finns miljöer där det i stort sett är vuxenfritt. Detta har lagt grunden till gängbildningar. Tyvärr upplever vi nu även på mindre orter ett ökat ungdomsvåld och ett ökat drogmissbruk. Det är klart att mycket av grunden till detta ligger i den miljö som vi har skapat. Av utskottsmajoritetens skrivningar i utskottsbetänkandet framgår det att regeringens skrivelse inte har imponerat särskilt mycket. Man tar upp förhållandet att dessa frågor borde avgöras av resp. utskott. Därför borde konkreta regeringsförslag föreligga för behandling och där ställas mot motionskraven. Så är nu inte fallet, vilket stärker oss från centerns sida i tron att man måste skapa ett ungdomsprogram som kan antas av riksdagen och som naturligtvis då också måste följas upp av regeringsförslag för de olika utskottens behandling. Detta skulle ge en högre prioritet när det gäller ungdomsfrågorna. Genom den hantering som nu sker här i kammaren blir detta en ganska liten fråga. Vi anser att den samlade synen skulle bidra till att ungdomsfrågorna fick en mycket större uppmärksamhet. Jag avser att något gå in på de stöd som behandlas i utskottets betänkande. Jag börjar med bidrag till centrala ungdomsorganisationer. I årets budget finns en uppräkning av dessa på 4,5 milj.kr. Det är i och för sig otillräckligt, det känner vi alla till, men från centerns sida har vi valt att detta år begära den höjningen. Vi har inte föreslagit någon ytterligare höjning av stödet till ungdomsorganisationer centralt, därför att vi har valt att satsa det tillskott vi kan åstadkomma på de lokala organisationerna och de lokala aktiviteterna. Ifrån centerns sida är vi naturligtvis mycket besvikna på att inte regeringsförslaget innehöll en ordentlig uppräkning, åtminstone till den nivå man faktiskt lovat — vilket påtalats av tidigare talare. I valrörelsen förekom en ganska omfattande diskussion. Framför allt ungdomsföreningar men också andra inbjöd oss politiker till sig och ville höra våra synpunkter på exempelvis det lokala stödets storlek. Det har ju urholkats. 17 kr. i dag motsvarar inte mer än värdet på de tolv kronor som utgick i början på 1980-talet. Alla partier utom ett av dem som är representerade här i riksdagen lovade faktiskt räkna upp detta till minst den nivå som vi nu föreslår, 17 kr. Miljöpartiet talade redan då om att man inte var intresserad av att stödja denna verksamhet med uppräkning av bidrag. Därifrån har vi inte förväntat oss något stöd och inte heller fått något sådant. Men bara tre partier fullföljer det löfte de då gav. Vi ser de 17 kr. vi nu tvingats reservera oss till förmån för som en första etapp. Det var många som trodde att det skulle bli ett förslag till riksdagen från utskottsmajoriteten, och att det inte skulle behövas någon reservation för denna beloppsjustering, men tyvärr tvingas jag återigen konstatera att vi måste reservera Oss. Anledningen till att man inte räknar upp bidraget kan vara ekonomiska hänsyn, och det respekterar jag. Men man anger faktiskt som en orsak att det pågår en beredning med syfte att förändra denna bidragskonstruktion. Detta är föga uppmuntrande för de organisationer som är i stort behov av höjningen nu. De kan inte vänta på förändrade konstruktioner, som i vissa delar kan vara nödvändiga att göra. Vi tycker att under den tid man håller på med utredningen kunde man gott ha räknat upp bidraget till lokal ungdomsverksamhet från 12 kr. till 17 kr. Vi har tidigare i kammaren också diskuterat vad man kan göra för att uppmuntra ideellt arbete i föreningar. Många ledare, både inom idrotten och inom andra ungdomsorganisationer, gör ett mycket stort och uppoffrande arbete. Det är inte så länge sedan vi i kammaren hade en diskussion om vilka möjligheter det finns att uppmuntra detta arbete. Centern har föreslagit att man skulle se om man kunde ge några ekonomiska stimulanser för att i någon liten mån lämna ersättning från samhällets sida för detta arbete. Men tyvärr har det inte gått att få till stånd ett sådant beslut. Därför kommer centern åter med sådana krav vid ett senare tillfälle. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 8.

Fru talman! Jag vill gärna till Jan Hyttring säga att moderata samlingspartiet visserligen inte gav något uttryckligt löfte om att höja LOK-stödet, men att vi gjorde helt klart för idrottsrörelsen vad vår inställning till svensk idrott var. Det gjorde vi genom att hänvisa till — vågar jag påstå — den enda heltäckande idrottsmotion som förekommer. På det sättet gjorde vi med all önskvärd tydlighet klart att vår avsikt är att stödja idrotten på alla nivåer.
Fru talman! Vid de tillfällen där jag var närvarande, och det var ett antal sådana, och där också moderata företrädare fanns närvarande kunde jag inte få den uppfattningen att moderata samlingspartiet inte skulle stödja uppräkningen. Det var tvärtom så att de moderata företrädarna faktiskt lovade det. Om man sedan inom sitt parti inte lyckats hålla detta löfte är det att beklaga. Men också denna gång har moderata samlingspartiet haft chansen att stödja kravet på uppräkning. Då hade vi kommit något närmare majoritet här i kammaren.